Fru talman! Jag vill först tacka för svaret. Jag tycker att det ändå visar att statsrådet har väldigt klart för sig vilken situation som här tas upp. Jag vill också passa på att stryka under att hela tanken med det svenska systemet för att klara omställningar och företagsförändringar är riktig och har varit riktig. Men det har uppkommit en ny situation som kanske inte är tillräckligt uppmärksammad. Om man ser på Ericssons fabrik i Norrköping eller - som jag kanske ännu bättre känner till - Hawkers batterifabrik i Hultsfred är det uppenbart att det är någonting nytt som har kommit in bland de problem som vi har att handskas med när det gäller sådana här frågor. Sverige - jag trodde inte tidigare att det var på det här sättet, men tydligen är det så - blir de uppringda av sina utländska högre chefer vid förändringar inom koncernen i samband med att de senare också ringer runt till sina företag i Europa. Man ringer alltså till den svenska företagsledningen och frågar: Vad kostar det oss när vi har lagt ned i Sverige? Då har man alltså räknat med att man har sex månaders varseltid och att man utnyttjar den tiden på olika sätt. Den svenske chefen är då väldigt oförstående först och säger: Ja, kostnaden är si och så, det har vi redan talat om. Ja, men vad kostar det från den dagen då vi har lagt ned? blir frågan. Och då kommer det ju till sist fram att i Sverige har vi inga sådana kostnader.

Vad gäller den här problematiken tycker jag att det är någonting som är fel om en strukturomvandling får den konsekvensen att den bästa anläggningen läggs ned. Löntagarna i Sverige har ju vant sig vid att vi skall strukturera om och att vi skall lägga ned fabriker som inte är lönsamma och inte fungerar, men i det här fallet är det ju precis tvärtom, och det är därför som jag ändå undrar om vi inte måste göra någonting för att få samma konkurrensförutsättningar för de svenska företagen som för de företag som ligger i andra delar av Europa.
Fru talman! Man kanske skall vara lite försiktig när man ställer frågan så allmänt som Lennart Beijer gjorde nu, därför att jag kan tänka mig ett antal andra saker som företag skulle vilja nämna om man sade: Nu skall allt det vi nu kallar konkurrensförutsättningar vara exakt lika i alla länder över hela Europa. Men jag vill ändå ge Lennart Beijer rätt i själva grundfrågeställningen som ju handlar om att någonting nytt, som han uttryckte det, har kommit in. Det är sant, men kanske också en upprepning av den förändring som har skett av företagsstrukturen under många årtionden i Europa. Vi får ju allt färre s.k. nationella företag. Alltfler av företagen har verksamhet i flera länder, och ägarstrukturen blir ju också mycket mer internationell eller åtminstone europeisk. Frågan är om strukturomvandlingarna skall ske på ett sådant sätt att det är den starkaste och mest livskraftiga delen av företaget som blir kvar. Det är den frågeställningen som Lennart Beijer mycket riktigt för fram. En sak som han inte nämnde som jag tycker att man kan föra in i diskussionen är hur viktigt det är att det vi allmänt kan kalla löntagarnas rättigheter blir starkare i Europa. Vi skall använda EU och vårt medlemskap där för att se till att villkoren blir mer likvärdiga också över de nationella gränserna. Det är en frågeställning som har vuxit sig mycket starkare i Europa de senaste åren. Alltfler länder ser nu nackdelarna med det man kallar dumpningen. Man jagar de egna kostnaderna allt längre ned för att dra till sig företag från andra delar av Europa. I stället borde tillväxtpolitiken handla om hur vi bygger upp så bra förutsättningar i vårt eget land att våra företag både stannar och växer sig starkare. Med de tilläggen vill jag betona att vi ser mycket noga på den här frågeställningen. Men jag tror att just den europeiska dimensionen borde spela en större roll när vi söker lösningar.
Fru talman! Till den delen håller jag med. Det är klart att vi måste få en situation där de fackliga rättigheterna, förhandlingsrättigheter och annat som vi är vana vid i Sverige, blir lika vanliga i hela Europa. Här har naturligtvis fackligt samarbete avgörande betydelse. Jag vill ändå återkomma till att vi tycker att den svenska modellen har varit riktig och fortfarande är riktig. Naturligtvis skulle man önska sig att Tyskland, Belgien, Italien m.fl. ändrade sina regler till att bli mer jämförbara med våra egna. Men det låter ändå något osannolikt att man skulle klara det åtminstone under den närmaste tiden. Det vore rimligt att svenska företag behandlas på samma sätt som exempelvis i Tyskland. Jag är lite rädd för att den internationaliserade ekonomin gör att vi får fler fall där man sitter och kalkylerar och kommer fram till att det blir billigast att lägga ned den svenska fabriken. Om den utvecklingen fortsätter, kan då statsrådet tänka sig att vidta ytterligare åtgärder?
Fru talman! Jag har all respekt för att bakgrunden till frågeställningen är mycket viktig, och det har jag också betonat i mitt svar och i det inlägg jag hade tidigare. Men om det nu ställs en rak fråga: Skulle vi vara beredda att också i Sverige göra det dyrare med regler, avgifter och annat att lägga ned att lägga ned verksamhet i Sverige? är mitt svar nej. Jag är ändå övertygad om att det i längden betyder att det blir svårare att få företag att etablera sig i Sverige. Med det mycket goda företagsklimatet i Sverige med den enorma tillväxt vi nu har i och med att utländskt kapital kommer hit och företagen växer tror jag ändå att det är det vi i första hand skall fortsätta att utveckla. Vi skall titta på våra egna skatter och våra egna kompetensmöjligheter men inte ge oss in på det som jag menar på lång sikt gör oss alla till förlorare. Svaret på den raka frågan är: Jag är inte beredd att fördyra för företagen att lägga ned. Det tror jag skadar Sverige i längden.
Fru talman! Jag tycker att det är bra om man har en offensiv inställning. Naturligtvis vill jag vidta andra åtgärder än att fördyra för de svenska företagen. Men här kan det också handla om att förändra så att våra konkurrentländer får ungefär samma regler i detta avseende. I riksdagen diskuteras väldigt ofta vilka åtgärder som skall vidtas för att öka sysselsättningen och minska den förödande arbetslösheten. Från våra borgerliga kolleger hör vi gång på gång att enda sättet att klara det är att sänka skatterna för företag och höginkomsttagare. Att försämra de arbetsrättsliga reglerna verkar också vara väldigt viktigt. Man vill vidta olika sådana åtgärder för att få fart på företagsamheten. Om man tittar på de senaste större företagsnedläggningarna här i landet visar det sig att det inte beror på arbetsrätt, skatter eller dubbelbeskattning. Det beror faktiskt på sådana saker som missriktade EU-bidrag, att våra regler i Sverige är annorlunda än i övriga Europa och att det är billigare att lägga ned företag här. Det kan också vara sådana saker som att övriga länder i Europa och i OECD subventionerar sin varvsindustri, vilket vi inte gör i Sverige. Det här visar ändå att det finns andra frågor som är viktiga. Det är också lite av den anledningen som jag försöker lyfta detta. Det finns andra problem än skatter och arbetsrätt som tydligen är mycket allvarligare när det gäller företagens nedläggelser i det här landet. Jag vill annars tacka så mycket för svaret.

Fru talman! Jan-Evert Rådhström har frågat handelsminister Leif Pagrotsky vad han avser att göra för att minska handläggningstiderna hos varumärkesavdelningen vid Patent och registreringsverket, PRV, och vad regeringen avser att göra för att rätta till den felaktiga bedömningen av resurser så att inte fler företag utsätts för problem. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Regeringen beslöt som bekant i april 1997 av regionalpolitiska skäl att utlokalisera varumärkesavdelningen vid PRV till Söderhamn. Regeringen vidtog i samband med detta ett antal åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser för verksamheterna vid varumärkesavdelningen. PRV tilldelades extra medel för bl.a. dubbelbemanning och utbildning för att produktionen skulle kunna hålla en god kvalitet och för att handläggningstiderna skulle kunna hållas korta under den tid som flytten skedde och därefter. Organisationen förstärktes med fem extra handläggare i direkt samband med flytten, och året därefter tog man in visstidsanställd personal för att ytterligare öka handläggningskapaciteten och därmed minska de negativa konsekvenserna för de sökande. Utöver detta har varumärkesavdelningen ett övertidsuttag för all personal som ligger på 8-10 % vilket motsvarar 6-7 årsanställda. Olika former av stimulansåtgärder för att öka handläggningskapaciteten har också införts. Trots dessa åtgärder har vissa problem gjort att varumärkesavdelningen hittills inte till fullo lyckats hålla handläggningstiderna för varumärken på den nivå som vi alla eftersträvar. Det finns några orsaker till detta. Sveriges tillträde till det s.k. Madridprotokollet har inneburit att de internationella ansökningarna har ökat i en grad som vida överstiger vad som förväntades. Detta är i sig positivt men anstränger handläggningskapaciteten vid varumärkesavdelningen. EU:s varumärkesmyndighet OHIM startade sin verksamhet under 1996 med en förväntad volym om ca 15 000 ansökningar per år. Det har dock nu visat sig att volymerna har kommit att ligga på 40 000 45 000 ansökningar per år. I varumärkesavdelningens uppdrag ligger att lämna en granskningsrapport för var och en av dessa ansökningar. Det har förstås tagit stora resurser i anspråk. Jag anser liksom frågeställaren att det är mycket viktigt att handläggningen för registrering av varumärken inte tar så lång tid att det blir ett bekymmer för företagen. I regleringsbrevet för PRV har regeringen angivit att beslut i nationella varumärkesansökningar skall meddelas inom i genomsnitt tio månader. Jag har fått information om att verket har problem med att uppfylla detta krav. Vid varumärkesavdelningen genomförs därför under mars-juni i år en särskild avarbetningsinsats på övertid med sikte på att samtliga under 1997 ingivna varumärkesansökningar skall ha bedömts under denna period. Dessutom kommer man att anställa ytterligare personer. Med de insatser som tidigare gjorts och de insatser som nu pågår räknar jag med att de tio månader som är satta som riktmärke kan uppnås i år. Det är mycket viktigt särskilt för de små företagen att det verkligen blir på detta sätt. Det är också i förlängningen av betydelse för tillverkningen och jobben och förstås för tillväxten. Bedömningen att tio månader för beslut i varumärkesärenden kommer att uppnås under 1999 görs nu av ledningen vid PRV. Regeringen kommer att noga följa utvecklingen vid Varumärkesbyrån för att kunna vidta ytterligare åtgärder om tecken finns på att den gjorda bedömningen inte håller. PRV arbetar med ett antal utvecklingsprojekt som skall skapa ett modernt IT-stöd och därmed mycket effektivare rutiner och system. Detta arbete innebär på sikt att de genomsnittliga handläggningstider som regeringen ställer krav på i dag kan och bör förkortas ytterligare.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Sahlin för svaret. När jag fick höra inledningen kände jag att nu kommer det verkligen att hända något positivt på företagarområdet. Jag läser i svaret att statsrådet, liksom jag, anser att det är mycket viktigt att handläggningstiden för registrering av varumärken inte tar så lång tid att det blir ett bekymmer. Det känns bra. Men tyvärr, ju längre jag läser i svaret, desto mer avtar den glädjen. Statsrådet konstaterar att det står i regleringsbrevet till PRV att handläggningstiden inte skall överskrida tio månader. Varför skall då svenska företag behöva acceptera att det tar 20 månader? Sverige behöver ju så väl nytt företagande. 20 månader är nästan två år. Fru talman! Jag skulle faktiskt vilja påstå att det är frågan om en skandal mot svenskt företagande och de nya idéer som vårt land så väl behöver. Man kan inte vänta tills arbetet har lagts i stora högar på PRV, utan det krävs handling redan när man ser tendenser till att det börjar bära åt fel håll. Sådana tendenser såg man redan 1997. Fru talman! Det står i svaret att nu skall man ta tag i ärenden som har legat sedan 1997. Då måste man ställa sig frågan om man verkligen kan vara nöjd med detta. Det kan betyda ärenden från januari 1997, alltså ärenden som är uppemot 30 månader gamla. Om man vill försöka att se lite ljusare på tillvaron kan man drista sig till att säga att det är ärenden från december 1997, men de är faktiskt 18 månader gamla. Detta skall vara det angivna målet för det första halvåret 1999. Både jag och statsrådet har sett ett antal fall i medierna där företagare är förtvivlade över att det inte får sina ärenden behandlade. Visserligen sägs det här och nu att man tror att det kommer att bli bättre, men ett företag som har väntat i nästan två år känner ingen större glädje inför det beskedet. Det är, precis som statsrådet säger, en fråga som måste lösas. Den är mycket viktig, särskilt för de små företagen. Den har dessutom stor betydelse för tillverkning och jobb och därmed för tillväxten. Vi ser alla problemen, men alltför lite görs. Fru talman! Jag vill gärna få ett förtydligande från statsrådet på en punkt i svaret. Statsrådet säger att regeringen noga kommer att följa utvecklingen och vidta ytterligare åtgärder om tecken finns på att den gjorda bedömningen inte håller. Vilka ytterligare åtgärder avser statsrådet att vidta om ansökningshögarna inte minskar? Och när kommer dessa? Som statsrådet givetvis förstår, tvivlar jag mycket starkt på att man kommer att klara en handläggningstid på tio månader. Jag vill ändå fråga statsrådet när den dagen eventuellt kommer då vi når ned till en handläggningstid på tio månader för varumärkesregistrering. Anser statsrådet att vi skall var nöjda med tio månader? Är det detta som vi skall ge som budskap till det svenska näringslivet, eller kan ambitionen höjas ytterligare?
Fru talman! Först vill jag verkligen betona att PRV fortfarande sliter med effekterna av flytten till Söderhamn. Vi får inte ge bilden av att det är ett allmänt slappt och segt arbete som görs på varumärkesenheten. Så är det verkligen inte. De sliter och har stor kompetens, men de har också behövt och krävt att få större resurser och möjligheter för att komma i kapp. I mitt svar har jag också redogjort för saker som har skett under den här perioden. Det handlar om förändrade regler i EU som har inneburit drastiskt förändrade arbetsvillkor för den här enheten. Men hur som helst är sluteffekten ändå inte acceptabel. Det är precis som frågeställaren säger ett stort problem för små företag, för tillväxt, och därmed för Sverige som nation, om det tar så lång tid som det nu gör. Jag hoppas att frågeställaren också lyssnade och hörde att jag inte bara sade att man nu bör ta tag i detta. Jag redovisade också hur man redan nu jobbar med extra resurser för att beta av högarna och under detta år komma ned till en handläggningstid på tio månader. Jag vill göra det förtydligande som frågeställaren önskade. Om regeringen vid sin uppföljning, som ju sker hela tiden nu under våren, skulle finna minsta tecken på att handläggningstiden inte förkortas på önskat sätt, kommer vi att vidta ytterligare åtgärder. Detta är inte bara något som jag står här och säger. Detta skall ske. Frågeställaren frågar när vi skall göra den här bedömningen. Jag tycker att vi måste göra den bedömningen innan sommaren. Den sista frågan var: Nöjer sig statsrådet med de tio månaderna? Då vill jag återigen betona det jag sade allra sist i svaret, nämligen att på sikt måste de genomsnittliga handläggningstider som regeringen ställer krav på i dag förkortas ytterligare. Men för att vara realistiskt handlar det nu om att säkerställa att en handläggningstid på tio månader verkligen uppnås i år. Sedan får vi höja målet. Det är småföretagen värda.
Fru talman! Det var ju trots allt ett besked vi får här om att ni skall se på det före semestern. Men faktum kvarstår att det är 1997 års ärenden som man nu skall försöka klara av. Jag skulle gärna vilja ha ett besked av statsrådet om att vi redan nu skall vidta ännu större åtgärder. Det är faktiskt 1997 års ärenden som man skall försöka klara av. Vi kommer att ha 1998 års ärenden liggande, och naturligtvis kommer vi också att ha 1999 års ärenden liggande. Detta är ju inte tillfyllest. Vi behöver inte vänta ända fram till semestern. Det är ju, precis som statsrådet säger, 1997 års ärenden som man skall försöka beta av nu. Frågan kvarstår alltså. Jag skulle också vilja ta upp Madridavtalet. Det påtalas att det har gett stora problem. Det är naturligtvis positivt att det kommer in en mängd ansökningar. Men det var ju en särskild avdelning på Patent och registreringsverket som handlade dessa ärenden. Det gavs ju särskilda resurser till detta. Det skulle inte belasta den ordinarie varumärkeshanteringen. Trots att de fick resurser till det har PRV inte klarat av den ordinarie situationen. Jag skulle vilja höra statsrådets synpunkter på att vi redan har en situation där vi inte kommer att klara av detta. Detta grundar jag på det svar jag har fått. Det står faktiskt i svaret.
Fru talman! Vi är rörande överens. Men jag vill bara betona en sak. Jag läser upp en mening i mitt svar: "Med de insatser som tidigare har gjorts och de insatser som nu pågår och planeras räknar jag med att de tio månader som är satta som riktmärke för beslut i varumärkesärenden kan uppnås under år 1999." Vi talar inte bara om att nu beta av en gammal hög utan också om att under detta år uppnå det krav som regeringen ställer på PRV, dvs. tio månader för beslut. Det är också den bedömning som PRV:s ledning nu gör, precis som det står i svaret. Dessutom har jag nu lagt till att om vi skulle få signaler innan sommaren om att detta inte räcker kommer regeringen inte att sitta passiv utan också agera. För att kunna fullgöra dessa uppgifter behövs ju både utbildning och mycket kvalificerad erfarenhet. Det är ett mycket kvalificerat jobb vi talar om. Det har också gjort att det har krävts tid för att bygga upp denna kapacitet. Belastning på andra enheter inom verket har också betytt en ökad arbetsbörda för varumärkesenheten. Men jag följer detta med stor uppmärksamhet. Jag kommer att göra det som krävs för att företagen nu skall ha rätt att få svar inom tio månader, och sedan skall vi flytta den ribban nedåt.
Fru talman! Jag förstår att statsrådet vill inrikta sig på de första sex månaderna. Det är alldeles riktigt att man försöker få bort 1997 års ärenden nu fram till halvårsskiftet. Men faktum kvarstår. Mer än ett och ett halvt års ärenden kommer därefter att ligga kvar. Signalerna finns. Jag kommer i likhet med statsrådet naturligtvis att noggrant följa denna utveckling. Tyvärr måste jag ännu en gång påtala att jag kanske upplevs som en dysterkvist som Rosengren, din kollega, sade till mig en gång. Men jag finner skäl till att vara en dysterkvist. Jag har åtminstone den förmågan att jag ser tillbaka i tiden och drar lärdom av detta. Vi får hoppas att statsrådet bevakar detta noggrant. Men under tiden som dessa ärenden ligger på hög försvinner företag, idéer från vårt land. Det är precis det som var i den tidigare interpellationsdebatten. Det är det som är grunden till att jag har ställt den här interpellationen. Jag kan inte stillasittande se på när idéer, företag och jobb försvinner från landet på grund av att PRV inte får och inte kan hantera sina ärenden med rätt resurser.

Fru talman! Maria Larsson har fråga om när, vid vilken tidpunkt, som regeringen avser lämna besked till IUC om vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för nästa år och, vidare, om regeringen avser ge de nuvarande elva IUC ekonomiskt stöd i liknande omfattning som i dag, samt, slutligen, på vilka sätt regeringen avser verka för att utbyggnaden av IUC skall fortsätta inom fler branscher och på fler orter. Jag har tidigare i år, den 24 januari, delvis besvarat de ställda frågorna. Vidare anges i regeringens vårproposition att det inom utgiftsområde 24 Näringsliv skall avsättas resurser för att säkerställa och utveckla tillgången på teknik och kunskapsöverföring från bl.a. högskolorna till småoch medelstora företag. IUC-verksamheten utgör ett bland många instrument i detta sammanhang. Jag kommer att återkomma till IUC före utgången av juni. Fru talman! Jag har därmed besvarat de av Maria Larsson ställda frågorna.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det var kort och kärnfullt, men inte så innehållsrikt och belysande som jag hade hoppats på. Det är inte så länge sedan vi möttes här, statsrådet och jag, i en interpellationsdebatt just för att diskutera kring industriella utvecklingscentra. Det var efter det att jag hade letat i höstens budgetproposition och inte kunde hitta någon skrivning om IUC:s fortsatta framtid, trots att man var inne på tredje och sista året i den beslutade satsningen. I januari möttes vi här för debatt efter det att en oberoende utvärdering om IUC hade gjorts. Den hade nyligen kommit ut, och statsrådet lovade då att återkomma till vad den utvärderingen sade henne om den fortsatta satsningen. Jag är i dag idel öra för att höra statsrådets kommentarer utifrån den utvärderingen. Vid detta tillfälle sade statsrådet också att förslag om IUC:s fortsatta framtid skulle komma i VÅP:en. Med VÅP:en i hand kan jag konstatera att det ingenting står om IUC. Hur kommer det sig, Mona Sahlin, att det utlovade beskedet inte kom? Är förklaringen så enkel att det helt enkelt blev bortglömt i budgetförhandlingen? Eller finns det andra intressen som verkar i motsatt riktning? Med tanke på statsrådets uttalande och löfte att ha med det i VÅP:en tycker jag att detta löftesbrott faktiskt tarvar en förklaring här i dag. Är det så att pengarna ingår i de 800 miljoner som skall räcka till näringspolitik just under den rubrik som statsrådet nämnde? Men i den påsen skall ju också en hel del annat godis rymmas. Alltså, fråga två: Varför fanns det inget uttalande om IUC i VÅP:en heller?
Fru talman! Jag kan garantera att IUC inte har glömts bort vare sig i budgetförhandlingarna eller nu. Om inte annat ser man själv till det. Man är nämligen mycket aktiv. Det är faktiskt också så, även om frågeställaren kanske inte tror på mitt ord, att det lite är av omsorg om hela detta spännande verksamhetsområde som vi nu tar det i den här ordningen. IUC är exempel på en helt ny form av politiskt verktyg för att utveckla och stärka branscher och hitta samverkan mellan små och stora företag. Jag känner, för att uttrycka mig milt, en väldigt stor entusiasm inför detta. Sedan vi diskuterade här i kammaren senast har det hänt en del. Vi har utvärderingen, som fanns redan tidigare och som är mycket god. Jag har också tagit emot flera uppvaktningar om nya branscher som nu vill använda IUC som verksamhetsform. Det tycker jag är spännande, för det visar att en gammal traditionell industri som trä vill använda den här formen, liksom en alldeles ny och spännande industri som musik. Det säger en del om spännvidden och möjligheterna som finns i IUC-konceptet. Dessutom går vi just nu igenom alla tillväxtavtal som länen har kommit in med. Där finns IUC med i väldigt många områden och nämns på ett mycket positivt sätt av många län. För att kunna ta hela detta grepp och för att kunna göra rätt bedömningar, när vi nu skall se hur vi skall få branscher och småföretag att växa på rätt sätt, har jag tagit ytterligare tid på mig. Men som sagt, det är inte av glömska utan av omsorg om detta spännande projekt.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för entusiasmen. Det är också den entusiasm som jag känner. Flertalet IUC har en väldig växtkraft och bärkraft in i framtiden. De kan vara en stor resurs för att de små och medelstora företagen skall få hjälp med den produktutveckling och den kompetensutveckling som de inte alltid själva förmår. Därvidlag är vi fullständigt överens. Det gläder mig. Jag hoppas att jag kan lita på statsrådets ord. Det som bekymrar mig lite är hänvisningen till tillväxtavtalen. Där finns ju inga nya pengar, utan där är det pengar som skall omfördelas inom systemen. IUC-satsningen har tidigare utgjorts av en ny direkt satsning, direkt ur statskassan. Är det då andra saker inom regionerna som skall stryka på foten är jag kanske inte lika positiv. Det kanske statsrådet kan återkomma till och utveckla närmare. Jag noterar ändå att jag inte är riktigt tillfreds. Det förhållande som nu är, är inte bra. Det framgår av min interpellation att det är ganska stora bekymmer just nu i dag för de befintliga IUC att planera sin verksamhet för år 2000. Inget av våra elva IUC har ju i dagsläget egen bärkraft, även om flertalet har stora utsikter att bli självbärande ekonomiskt redan inom något år när produkter börjar generera royalties tillbaka till IUC. I dag lever IUC i ett vakuum. På Gnosjö IUC funderar man som bäst på om man skall säga upp personal eller inte. Det finns ju som bekant uppsägningstider att ta hänsyn till. Regeringen är väldigt sent ute i den här frågan, och jag tycker att det är lite nonchalant att hantera frågan på det här sättet. Nu har statsrådet gett ett nytt löfte i svaret på interpellationen. "Jag kommer att återkomma till IUC innan utgången av juni", står det. Eftersom jag nu är betydligt mer misstänksam mot statsrådets löften än tidigare vill jag ha svar på följande frågor: Vad exakt är det som vi får veta i juni? Får vi svar på om det avsätts pengar specialdestinerade till IUC, eller inte? Får vi i så fall svar på hur mycket pengar det är fråga om och hur de skall fördelas? Är det enbart nya satsningar som skall göras, eller kommer de gamla IUC:na att få fortsatt stöd? Kommer nya branscher i fråga? På vilket sätt kommer svaret att meddelas?
Fru talman! Först vill jag bara betona varför jag tog upp tillväxtavtalen som ett exempel. Jag blev lite bekymrad över Maria Larssons sätt att svara på det. Tillväxtavtalen är bl.a. ett exempel på att vi måste forma en ny politik för hur regioner och branscher skall växa. Vi måste använda alla de miljarder som kallas det regionala tillväxtkapitalet på ett mycket bättre och mer förankrat sätt, med större samordning och även större möjligheter att regionalt påverka och fatta beslut. I detta arbete har många av länen funnit att IUC är ett alldeles utmärkt verktyg. Men man måste inte automatiskt varje gång en ny politik skall formas tala om nya pengar, utan man måste ha förmågan, orken och modet att säga: Det här är nytt och spännande - låt oss ompröva det som är gammalt och icke spännande. Detta är alltså mitt sätt att betona varför IUC för mig är så viktiga. De är det nya, det spännande, och kräver en fundering över vilken roll staten tidigare har haft i den här formen av projekt. Det ställdes vidare frågor om hur, när och vilka pengar, exakt vad och i vilket sammanhang. Jag säger nu en gång till att jag avser att komma med besked i juni. Det betyder att jag skall göra just det, inte att jag i juni här i riksdagen kommer att säga: Jag kommer nog med besked i augusti eller i november. Det blir ett besked om hur regeringen nu ser på framtiden både för de existerande IUC:na och för de nya branscher som nu har gjort uppvaktningar och lämnat in ansökningar om att få ingå.

Fru talman! Det här beskedet lugnar mig kanske inte. Om beskedet i juni skulle bli att detta får lösas via tillväxtavtalen, kvarstår de befintliga IUC:nas problem hur de skall göra med sin befintliga personal och hur de skall satsa för år 2000. Då skjuter man upp beslutet ännu en tid. Jag fick inget svar på mina frågor om vad beskedet kommer att innehålla. Jag hoppas att jag kan få ett förtydligande på den punkten. Just nu är Tyskland ordförandeland i EU, och man har där tagit initiativ till ett forum för små och medelstora företag, ett arrangemang som går av stapeln i Leipzig den 20 maj. Frågeställningarna blir där: Vad gör EU:s länder för att främja tillväxt? Hur skall vi jobba lokalt och regionalt för att främja produktutveckling? Man har från EU utsett IUC i Gnosjö att presentera IUC-verksamheten som ett av de bästa svaren på dessa frågor. Det här är oerhört glädjande och indikerar precis det som Mona Sahlin och jag är synnerligen överens om, nämligen att IUC är en framtidsmöjlighet som kan skapa många nya jobb i sin efterföljd. Det är därför som jag står här i dag och slåss för denna verksamhet. Jag tycker att det vore bra om vi kunde få ett klargörande, så att de befintliga IUC som i dag lever i ett vakuum kan få möjlighet att planera sin verksamhet i god tid. Det räcker inte med ett besked som kommer så sent att man kanske redan har hunnit göra sig av med personal som behövs för produktutveckling. Jag vet inte riktigt vad de som nu skall åka ned till Leipzig och presentera sin verksamhet skall säga. Skall de säga: Så här gör vi i Sverige. Eller skall de säga: Så här har vi gjort i Sverige, men nu är det slut med det. Det hade som sagt varit bra med ett något mer belysande svar i dag, men jag vill tacka statsrådet, och jag hoppas att vi fortsätter vår gemensamma strävan för att bygga upp IUC:nas verksamhet.
Fru talman! Jag vill bara kort betona att anledningen till att jag nämner tillväxtavtalen inte är att jag vill knuffa över frågan eller krypa bort från ansvaret för den. Det var bara ett exempel på det engagemang som IUC har väckt ute i länen, det stöd som finns för IUC och den plats som IUC enligt länen har i tillväxtarbetet för framtiden. Det besked som regeringen skall lämna i juni kommer alltså inte att handla om att gömma detta i de avtal som skall diskuteras fram med länen under hösten. Jag hoppas att jag därmed har förtydligat mig på den punkten. Det är roligt att man skall åka ned till Tyskland. Jag lovar som sagt ett snart besked om hur vi ser på IUC:na, i juni.

Fru talman! Amanda Grönlund har frågat hur regeringen avser att hantera mönstrings och inskrivningsförfarandet av totalförsvarspliktiga i samband med totalförsvarets omstrukturering. Amanda Grönlund påpekar i sin interpellation att försvarsuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet kommer att innebära reduceringar av utbildningsvolymerna av totalförsvarspliktiga för de kommande åren. Totalförsvarets pliktverk har i en skrivelse till regeringen den 23 februari 1999 inkommit med förslag till lagändringar som innebär vissa förenklingar av inskrivningsbesluten. Skrivelsen har behandlats av regeringen i propositionen 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar. I propositionen konstaterades att de problem som Totalförsvarets pliktverk tog upp kan hanteras inom ramen för gällande bestämmelser. De bestämmelser angående mönstring som gäller i dag har till stor del fått den utformning de har med hänsyn till den enskilde. Min uppfattning är att ett förändrat mönstringsförfarande bör utredas ordentligt innan beslut tas i denna fråga. Den nu arbetande Pliktutredningen har som en av sina uppgifter att se över mönstrings och inskrivningssystemet. Utredningen skall presentera sitt betänkande i februari år Regeringskansliet har i sina återkommande dialoger med Totalförsvarets pliktverk påpekat vikten av att myndigheten ger en fyllig information till de mönstrande om att inskrivningsbesluten kan komma att ändras på grund av förändringar i både krigs och grundorganisationen. Om de mönstrande är medvetna om detta så är jag övertygad om att graden av förståelse för eventuella förändrade inskrivningsbeslut kommer att vara större. Många har redan mönstrat och skrivits in mot befattningar som kommer att försvinna och kommer då att få ett ändrat inskrivningsbeslut. Problemet kommer att kvarstå endast under en kortare period. Regeringen kommer i slutet av året att till riksdagen lämna förslag till en ändrad krigs respektive grundorganisation. Totalförsvarets pliktverk har uppgivit att så fort förslaget är lämnat kommer det att ta hänsyn till vad som föreslagits vid den fortsatta mönstringen.

Fru talman! Jag har också författat en interpellation om samma ämnesområde som Amanda Grönlund. När jag insåg att det fanns svårigheter att hitta gemensamma debattider, tyckte jag att vi kunde slå samman debatterna. Ämnena är nästan identiskt lika. Jag har tidigare till försvarsministern ställt frågor om inskrivningen och mönstringen. Jag har tidigare i kammaren sagt - och det står jag för - att Pliktverket utför en bra verksamhet i dag. Jag var imponerad när jag tog del av den tvådagarsmönstring som de blivande soldaterna till totalförsvarsplikten genomgår. Jag hade förmånen att i vintras och i våras vara ute på övningar vid förband och träffa många värnpliktiga. Man imponeras av de klara och raka besked som ges vid mönstringen i dag. Det som oroar mig är att det kan bli en ny inriktning. Det är viktigt, kanske t.o.m. nödvändigt, för att få en bra inställning till försvaret att man får klara besked vid mönstringsförfarandet. I dag får man klara besked om in och utryckningstider vid mönstringen. Det är viktigt för planeringen av studier för den grabb eller tjej som skall göra sin totalförsvarsplikt. Det är viktigt att få besked om vilken ort man skall placeras på. Det har framkommit så mycket illa om Boden och Norrbotten. Jag var där på vintermanövern samma dagar som ministern. Jag mötte inte en enda värnpliktig som sade: "Aldrig mera Norrbotten. Aldrig mera Boden." De var mycket positivt anställda och sade: "Jag ville ha tjänsten. Jag sade själv ja till tjänsten." Man visste att det skulle vara fråga om två meter snö - precis som det blev den gångna vintern. Man visste också vilken befattning man skulle ha. Det är fråga om viktiga besked. Jag hoppas att statsrådet håller med mig så långt. Det är viktigt att ungdomarna kan planera sin framtid, särskilt i dag när skolorna är så viktiga. I dag sammanfaller inte in och utryckningstider så väl med skolans tider. Det måste förbättras, och jag tror att det går. Jag vet att saker är på gång. Det ger i slutändan en kvalitetsförbättring. Det kunde jag också ta del av när jag pratade med befälen. Jag blev glad när jag hörde svaret till Amanda Grönlund om att det skall ges en fyllig information. Glädjen avtog snabbt, när det visade sig att den fylliga informationen kommer att förändras på grund av förändringar i försvaret. Nu är man en bit på väg, men det kommer att bli sämre än vad det är i dag. Det är det som oroar mig. Jag drar tre slutsatser. Jag tror att det kommer att bli rörigare. Det kommer att bli negativa verkningar, och jag tror inte att man har den fulla förståelse som statsrådet hävdar i sitt svar. Jag tror att det blir negativt för försvaret. Det är inte en bild som kan hälsas med glädje av en försvarspolitiker. Jag hoppas att mina tre slutsatser är totalt fel. Det skulle vara bra om jag har fel i alla mina hemska fördomar om att det skall bli så. Jag hopps att jag har fel, och jag kommer att följa utvecklingen noga. Vilka synpunkter har statsrådet - med handen på det goda försvarshjärtat - på denna fråga? Visst är det enkelt att göra som en känd fågel, dvs. sticka ned huvudet i sanden, men jag tror att statsrådet ärligt kan ge sin syn på denna fråga.
Fru talman! Jag är tacksam för interpellationen. Jag är tacksam för att Rolf Gunnarsson har haft tillfälle att ta del av debatten. Jag är också väl medveten om att hela frågeställningen behandlas i försvarsutskottet. Jag vill ändå gärna nämna två ting. Den första är en sak som de partier som hade de fina överläggningarna i januari och februari är väl medvetna om, nämligen att vi var överens om att i det försvar vi behöver nu och i framtiden kommer det inte längre att vara fråga om så stora värnpliktsvolymer som tidigare. Vi har i år 17 400 inkallade. Vi diskuterade att under de kommande två åren ytterligare dra ned en del. Överbefälhavaren arbetar nu med frågan om vilken nivå det skall vara på en årlig basis. Vi går från ett system där de beslut som fattades 1995/96 hade som utgångspunkt väsentligt högre tal. Hur skall omställningen ske så att den enskilde kommer igenom på ett riktigt sätt, hans eller hennes rättigheter tillvaratas? Hur skall vi också få rätt man och kvinna på rätt plats i de förband som vi behöver utbilda och på de ställen där det är rätt att utbilda? Vi befinner oss i en förändringsprocess. Hur skall man skapa en berättigad känsla av delaktighet och rättvisa i det systemet? Jag försöker peka på att regeringen menar att detta går att göra utan att omedelbart i dag göra en förändring av lagstiftningen. Jag är klar över att Pliktutredningen menar att det bör vara en långsiktig lösning. Vi är överens om att ha ett pliktsystem, men att behovet är väsentligt mindre volymer än tidigare. Nu är vi i förändringsfasen. Jag har varit angelägen om att ta reda på och understödja genom de informella kontakter vi har med Pliktverket att den enskilda inskrivningsförrättningen skapar så mycket delaktighet och insyn som möjligt för mannen och kvinnan. Vi menar att Pliktverket nu ger en fyllig information individuellt vid varje inskrivningsförrättning om hur systemet är, att det pågår en förändring, att det kan bli fråga om förändringar både nu och i samband med att regeringen och riksdagen antar den långsiktiga inriktningen - vilket kommer att ske i slutet av hösten eller början av våren. I det informationsmaterial som finns med i tidningen Pejl, som skickas ut till dem som skall mönstra, kommer situationen att beskrivas. Den skickas ut hösten 1999 och vintern 2000, och den arbetas fram nu. Det tas även fram information på Internet. Min inriktning och förhoppning är, att det vid varje inskrivningsförfarande för en man eller kvinna blir klarlagt vilka förutsättningarna är nu för hans eller hennes placering och vad som kan hända med den under de kommande ett till två åren, när vi genomför denna välbehövliga förändring av en viktig del i vårt försvar, nämligen pliktsystemet.
Fru talman! Vi har ett ansvar när vi kallar in unga män och kvinnor till plikttjänstgöring. Ansvaret måste vara ömsesidigt. Vi ställer krav i lagstiftningen på att den enskilde skall anpassa sig. När vi kallar skall man ställa upp. Men då måste man som enskild värnpliktig kunna ställa samma krav på staten, i detta fall Pliktverket och Försvarsmakten, att få ett besked i god tid. Visst är det viktigt, som försvarsministern säger, att få fyllig information vid mönstringen. Men ofta går det en tid mellan mönstring och inryckning. Under den mellantiden måste den enskilde i god tid få information så att det går att planera för framtiden. För mycket ovisshet skapar inte motivation och skapar frustration hos enskilda individer. I en förändring av totalförsvaret, när vi minskar på totalförsvarets organisation, både krigsorganisationen och grundorganisationen, riskerar vi att tappa lite av den folkliga förankring som tidigare har varit kännetecknande för vårt försvar. I det här har de totalförsvarspliktiga en nyckelroll. Det är ju de bästa ambassadörer som totalförsvaret kan ha. Därför är det extra viktigt att de får rätt hantering. Fru talman! För mig som kristdemokrat är det lite av en ideologisk fråga hur man hanterar människor. Skall staten reglera våra liv, eller skall man som enskild ha möjlighet att planera sin tid? Vilket ansvar tar regeringen för dem som får sitt inryckningsbesked ändrat i år? Det går inte att bara vänta på Pliktutredningen, som blir klar nästa år. En ursäkt räcker inte för den kille eller tjej som får sitt besked ändrat och som redan nu har tvingats tacka nej till studier eller arbete. Arbeten växer som bekant inte på träd i dessa tider. Det är viktigt att regeringen tar ett ansvar för den här uppkomna situationen. Som ministern säger är det övergående. Det tar ett tag innan förändringar hinner sätta sig, men i den här processen är det väldigt viktigt. Jag hoppas att regeringen vidtar även andra åtgärder än att bara ge en fyllig information.
Fru talman! Jag tänker inte förlänga debatten så mycket mer. Jag tackar statsrådet för svaret. Det är bra debatter som statsrådet och jag brukar ha. Det är inga påhoppsdebatter, utan sakliga debatter. Värnpliktsvolymen är vi överens om. Vi skall inte ha fler värnpliktiga än vi behöver i det nya svenska försvaret. Det jobbar vi med just nu i försvarsutskottet, och om ett år kanske vi vet exakt hur det ser ut. Hur fina överläggningarna i januari var vet inte jag. Men som moderat hade jag hellre sett att de finfina överläggningarna i utskottet i december hade gått i lås, så att det hade blivit en annan uppgörelse för det svenska försvaret. Det hade varit bra för det svenska försvaret om de överläggningarna hade gått i lås, vilket var mycket nära. Det är klart att vi befinner oss i en förändringsprocess. Vi är tydligen eniga om att de som nu skrivs in får så klara besked som möjligt. Man måste vara väldigt observant på den här frågan, så att de ungdomar som skall planera för utlandsstudier och andra studier får ett så klart besked som möjligt om in och utryckningstider, när det gäller plats och befattning. Det sista är viktigast för att det skall bli ett bra försvar. Det är en kvalitetsfråga, både för försvaret och för den enskilde värnpliktige. Jag tror, som sagt var, att vi har anledning att återkomma. Det är en resa på gång, och det dröjer kanske ett år innan vi står här igenom och har ett klart besked.
Fru talman! Det är riktigt att det inte bara gäller information, utan att det också är viktigt med påverkan. Det handlar just om en skyldighet. Samtidigt är det många som uppfattar det som en rättighet att få göra sin värnplikt. Det är enligt min åsikt någonting som bör kunna vara vägledande för framtiden, att i vårt arbete med en förändring av lagstiftningen kombinera skyldighet med rättighet. Pliktverket har nu i april sänt ut direktiv till sina regionkontor för att kunna komma till rätta med problemen. Man kommer att registrera den mönstrades intresse för tjänstgöring, för att minska risken att de som vill tjänstgöra inte får göra det och tvärtom. Man kommer också att vända sig till de redan inskrivna pliktiga som är födda 1979 och tidigare och fråga dem om de önskar placering i utbildningsreserven och möjlighet till tre månaders hemvärnsutbildning. Denna åtgärd avser främst dem som skall börja sin grundutbildning fr.o.m. år 2000. De kommer alltså att få vänta minst ett år efter gymnasiet före grundutbildningen. Det här kan skapa lediga utbildningsplatser för dem som mönstrar under de kommande åren och som är intresserade av att tjänstgöra. Jag ser det här initiativet som ett betydelsefullt sätt att få ett inflytande och en delaktighet bland dem som på pliktens grund skall tjänstgöra i både det militära och det civila försvaret. Pliktverket har också medgett att regionkontoren kan göra en liberalare tolkning av praxis vid bedömning av en totalförsvarsplikt i ett personärende. Syftet skall vara att kunna tillmötesgå den totalförsvarspliktiges önskemål, även om detta inte helt följer praxis, och under förutsättning att det är lämpligt i övrigt. Det kan innebära att de som är inskrivna på bristbefattningar måste genomföra sin plikt. Men där det kan tillkomma att man är inskriven på en befattning där det inte råder brist kan man på det sättet få en möjlighet att påverka sin framtid. Jag är positiv till den här inriktningen. Jag kommer också, liksom interpellanten och Rolf Gunnarsson, att följa hur inskrivningsförfarandet sker under den här komplicerade förändringsperioden. Jag vill sluta med att säga att jag också har mött precis det som ni båda tar upp, nämligen att mönstringsförfarandet i dag fungerar på ett mycket positivt sätt. De flesta upplever att det har varit en meningsfull förrättning. Jag tror att de som väl kommer ut på förbanden många gånger ser på både tjänstgöringen och inskrivningen som en positiv del i sina liv. Det är min förhoppning att det skall vara ett värde som verkligen skall ligga till grund för det svenska försvaret och därmed det svenska samhället i den förändring vi skall genomföra tillsammans.

Fru talman! Kjell Eldensjö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att bidra till att en miljöbrigad upprättas. Miljöbrigaden skulle ha till uppgift att utbilda miljösoldater och utveckla en organisation för miljöbekämpning i större omfattning. I förslaget ingår att personal för miljöbrigaden skall tas ut med civilplikt. Försvarsmaktens fredstida beredskap. Således finns ett krav på att den som tas ut med plikt skall krigsplaceras. Att utbilda totalförsvarspliktiga till fredstida miljöuppgifter är med dagens lagstiftning inte möjligt. Man kan alltså i fred inte bli uttagen för att tjänstgöra vid exempelvis en inträffad miljökatastrof. Inom ramen för gällande räddningstjänstlag har en räddningsledare omfattande befogenheter att ta i anspråk personal och materiel från kommunala och statliga myndigheter. Vid ett sådant tillfälle kan även den som genomgår en pliktutbildning enligt nu gällande bestämmelser och - förutsatt att personen har rätta kvalifikationer för uppgiften - ingå som en resurs i hjälparbetet. När det gäller möjlighet att med plikt ta ut personer för svåra påfrestningar på samhället i fred kan jag nämna att utredningen om översyn av totalförsvarspliktens tillämpning , kallad Pliktutredningen, enligt sina direktiv skall överväga om ett pliktsystem för tjänstgöring vid svåra påfrestningar på samhället i fred skall införas. Utredningen skall redovisa sitt resultat senast den 1 februari 2000. Kjell Eldensjö anser det även angeläget att Sverige genom s.k. miljösaneringspatruller skall ges möjlighet att göra internationella insatser i länder med krig och inre konflikter. Nu gällande pliktlagstiftning gör det inte möjligt att med plikt ta ut personal för uppgifter utomlands. 112). Regeringen ansåg i den propositionen att frågan borde utredas. Försvarsutskottet anförde vikten av att de som tas ut till utbildning med totalförsvarsplikt utbildas för totalförsvarets uppgifter vid höjd beredskap. Mot bakgrund av vad jag ovan redovisat uppdrog regeringen i 1997 års regleringsbrev åt ÖCB, Överstyrelsen för civil beredskap, och Statens räddningsverk att se över möjligheterna att utbilda för uppgifter inom området för miljöskydd under höjd beredskap. Myndigheterna redovisade resultatet av uppdraget i en rapport till regeringen den 2 mars 1998. Rapporten har överlämnats till Pliktutredningen. Jag och regeringen avvaktar Pliktutredningens förslag och har inte för avsikt att införa någon miljöbrigad. I samband med beredningen av regeringens proposition Förändrad omvärld - omdanat försvar behandlar riksdagen ett par motionsyrkanden med anknytning till den aktuella frågan. Jag har erfarit att riksdagen avser att fatta beslut den 26 maj i år.
Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Det var tyvärr inte alltför uppmuntrande för oss som arbetar för att försöka få till stånd en miljöbrigad eller vad man nu vill kalla det - det viktiga i det här sammanhanget är inte benämningen utan syftet med den. Jag vill inleda med att säga några ord om varför jag tycker att det är så angeläget att öka utbildningen för miljö och katastrofberedskap. Under många decennier var krigshotbilden präglad av stormakternas strategi när det gällde maktbalansen väst-öst, det kalla krigets balans, där bl.a. stora kärnvapenarsenaler på båda sidor utgjorde det hot som skulle bevara freden men som också, om något gick snett, skulle kunna leda till outsägliga katastrofer på alla plan. Efter Sovjetkommunismens kollaps och järnridåns fall har det påtagliga storkrigshotet snabbt minskat och tycks just nu vara ganska litet. Däremot visar det grymma kriget på Balkan att regionala men ändå fruktansvärda krigskatastrofer i Europa inte bara är ett hot utan tyvärr också en realitet i dag. Behovet av katastrofhjälp av olika slag är mycket, mycket stort. Ser vi till miljöhoten har ju efterkrigstidens industriella utveckling, framtagning av massor av nya produkter samt förändrade levnadsmönster, i ivärlden och i Sverige, och andra faktorer lett till en gigantisk miljöförstöring och uppbyggnad av latenta, kända och tyvärr också okända miljöhot, som måste identifieras och bekämpas och som man måste bygga upp en beredskap för. Med utgångspunkt från denna bild men också med utgångspunkt från regeringens proposition Förändrad omvärld - omdanat försvar är det som jag har ställt min interpellation till försvarsministern. Det är, som jag ser det, nödvändigt att i en förändrad värld diskutera förutsättningarna för förstärkt beredskap och konkreta möjligheter att möta det stora hot som finns, oaktat att krigsrisken för Sverige är mindre än tidigare. I en tid av just omdanat försvar borde det vara ett ypperligt läge att gå till handling mer konkret och utbilda styrkor som har till uppgift att vara ett försvar mot miljö och katastrofhoten, för att kunna utgöra en beredskap för insatser i dessa sammanhang, både i Sverige och i andra länder, när akuta behov uppstår. Utbildningsenheter med detta syfte skulle också kunna bistå andra länder, t.ex. de baltiska staterna, när det gäller miljö och katastrofutbildning. Försvarsministern hänvisar till lagen om totalförsvarsplikt, som är så utformad att det inte är möjligt att i fred bli uttagen för att tjänstgöra vid exempelvis en inträffad miljökatastrof. Jag menar att det finns goda möjligheter att lösa detta problem genom att ändra lagen, givetvis på ett sätt som gör att sådan tjänst bygger på frivillighet. I en tid av omdaning av försvaret borde det vara viktigt med öppenhet när det gäller nya inslag och nya lösningar inom ramen för totalförsvaret och att vara villig till vissa förskjutningar i riktning mot inslag som är mer angelägna i denna tid än de varit tidigare. Jag vill hänvisa till ett av förslagen i den aktuella försvarspropositionen, där det sägs att ett av målen skall vara att "stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred". Jag tycker att utbildandet av miljöbrigader, katastrofbrigader eller vad man väljer att kalla det synnerligen väl passar in denna målsättning.

Fru talman! Först skulle jag vilja klargöra att jag inte stöder några tankar på försvaret som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, så att vi skulle ha ett försvar för att hålla människor i gång om inte försvaret behövs. Det tror inte jag på. Jag vill klargöra det tydligt. Men jag ser inte förslaget om en miljöbrigad på det sättet. Vi är oerhört utsatta för katastrofer i det civila livet, t.ex. miljökatastrofer, tåg som spårar ur och andra former av civila katastrofer. Vi bygger i dag upp ett data och IT-samhälle, vi har ett kärnkraftssamhälle och vi har en massa andra saker som gör oss oerhört sårbara. Jag tror att det skulle finnas möjlighet att använda militär kunskap, militär samverkan och den militära beredskap som kan finnas för att ta hand om just dessa civila problem, inte minst de miljökatastrofer som hotar i världen.

Jag tror på samverkan. I alla andra sammanhang i vårt samhälle talar vi om samverkan, och jag tror att vi med olika kunskaper och olika resurser skulle kunna ha en väldigt bra beredskap för både civila och militära katastrofer, alltså rensning efter en militär katastrof. Jag skulle önska att ministern var lite positiv och vågade pröva det förslag som finns i Borås. Det är en bra grund för att just bygga upp en miljöbrigad eller en möjlighet att klara både civilt och militärt. Med tanke på Borås skulle jag också vilja framhålla samarbetet med högskolan, med räddningstjänsten och samarbetet med Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, SP, där man har både miljöforskning och en utrustning som är väl användbar i en sådan här utbildning. Räddningsverkets utbildningsplats vid Guttusjön, som används nationellt i dag och som är till just för utbildning för nationella katastrofer, tycker jag också är mycket lämplig. Det skulle vara väldigt glädjande om ministern ville hålla öppet för att åtminstone våga pröva en samverkan för att vi skall kunna ha en beredskap både nationellt och internationellt.
Fru talman! Den här debatten tangerar den föregående om den allmänna försvarsplikten och hur vi tar hand om våra ungdomar. I likhet med försvarsministern tror jag att det är önskvärt med allmän försvarsplikt. Jag tror att det är bra att vi har det här gamla beprövade systemet att alla ungdomar - hittills har det varit alla pojkar, men jag tycker att alla flickor också skall få den möjligheten - vid inträdet i vuxenlivet får pröva på det här, som går utanför den vanliga skolutbildningen, förstå det här med överlevnad och känna på vad det handlar om. Jag tror att det av demokratiska och sociala skäl är viktigt att ungdomar får den här möjligheten. Jag tror att det är bra för fostran och inte minst för integreringen i samhället. Vi har en ny situation i Sverige med många olika invandrargrupper, och jag tror att detta är ett sätt att träffas och mötas och gå igenom värderingar. Ett problem i det sammanhanget är att den militära volymen minskar. Den behöver kanske fyllas ut med något annat - annars riskerar många att ställas utanför den här möjligheten. Det krävs i framtiden uppgifter för 40 000-50 000 ungdomar, om man skall uppnå de målsättningarna. Då tror jag inte att det är möjligt att enbart satsa på det militära försvaret. Det behövs andra saker också, som naturligtvis skall vara meningsfulla. Då ser jag denna möjlighet som en meningsfull uppgift. Jag tycker också att vi kan dra lärdomar av det moderna krigets dynamik, som vi nu ser t.ex. i Kosovo. Vad händer egentligen? Jo, vi ser att det är oerhört lätt att rasera och förstöra. Vi har en väldigt stor vapenkraft för att slå sönder samhällen, slå sönder regioner och slå sönder strukturer. Men det är väldigt svårt att bygga upp. Jag har inte hört någon som har ställt frågan om vem det är som skall ta ansvar för återuppbyggnaden av Kosovo och Serbien. Skall alla smita i väg när de har gjort sitt? Här har vi arbetsuppgifter som är tio gånger så stora som förstörelseuppgiften. Jag tycker att vi måste tänka om lite grann. I dag såg jag i en stor annons från Röda korset att nio av tio av offren är civila i detta krig. Det kommer att vara så i alla krig framöver. Det är en jättefråga. Jag menar att detta är rätt riktning att börja fundera i. Är det militära försvaret bara en fråga om vapen, stridsvagnar och flygplan? Andra saker är kanske nog så viktiga. Vi vet av erfarenhet att samhället är starkare och kan hantera denna typ av överfall och liknande bättre om det finns en stark social infrastruktur. Jag tycker att den idé om en miljöbrigad som har utarbetats är bra. Den behöver inte vara knuten till Borås. Det är inte nödvändigt, men det har råkat komma en idé därifrån. Den verksamheten kan kanske fullt utbyggd ge 5 000 ungdomar en vettig uppgift under ungdomsåren.
Fru talman! Jag vill ta upp tre punkter. Den första punkten har att göra med hur det svenska samhället fungerar i händelse av en mycket stor olycka - en mycket svår påfrestning under fred. Vi har sådana exempel. Jag tror att man ändå kan säga att systemet med räddningsledare som kan disponera egentligen hela samhällets resurser i det stora hela har visat sig vara en bra lösning. Vi ser också att man vid t.ex. översvämningar och stora skogsbränder använder sig av militära resurser. Det är ett sätt att arbeta som vi skall fortsätta med. Räddningsverket är den myndighet som leder förberedelserna för de stora insatserna. Räddningsverket har, efter regeringens beslut, börjat bygga upp särskilda regionala resurser mot kemikalieolyckor. Vi har sju mobila miljöskyddsförråd för att kunna bistå de kommunala räddningstjänsterna vid allvarliga kemikalieolyckor. Man kommer också att ha särskilda koordinatörer för detta arbete. De är inriktade just mot miljöfrågor. Det är min tro att dagens system på den civila sidan, baserat på räddningstjänsten, är en god lösning. Men vi kan förvisso använda inneliggande militära förband under grundutbildning. När det gäller de internationella insatserna kan jag säga att en absolut förutsättning är att dessa sker på frivillighetens grundval. Så sker inom våra militära styrkor - vår utlandsstyrka. Det gör att det är mycket svårt att använda sig av ett i fred utbildat förband på låt oss säga några hundra personer och mena att detta är tillräckligt som bas för rekrytering av frivillig personal som vill åka ut. Det är i själva verket Räddningsverket som kan genomföra den typen av insatser på grundval av frivillighet. Man har ett system där bl.a. personal i våra kommunala räddningstjänster - i långa stycken brandmän - men också officerare och andra står till förfogande för att snabbt kunna rycka in. Det är vad som har skett när Räddningsverket har bemannat stora lastbilar som nu befinner sig i Albanien. Jag menar att det är en god konstruktion av den civila insatsen. Slutligen vill jag säga att det finns all anledning att begrunda det svenska samhällets motståndsförmåga och vår individuella motståndsvilja för den händelse att vi utsätts för stora katastrofer eller väpnade angrepp. Jag anser att det har varit en stor fördel att praktiskt taget hela den manliga befolkningen har genomgått en värnpliktsutbildning. Mot bakgrund av det minskade behovet av värnplikt och faktiskt också civilplikt - det gäller höjd beredskap och krig - finns det anledning att ställa frågan hur vi skall förbereda oss för att kunna leva i ett land eller ett område som utsätts för väpnade angrepp. Vi anser att det är en frågeställning som vi skall gå vidare med.
Fru talman! Hur fungerar det svenska samhället? Försvarsministern säger att det är räddningstjänsten som skall utgöra stommen i katastrof och miljöbekämpningarna. Naturligtvis är det så, men det utesluter inte ett tillskott av unga människor som har utbildat sig på detta område och i samarbete med räddningstjänsten skulle kunna användas i dessa sammanhang när det verkligen behövs. Det är alltså inte frågan om att ett miljöbrigadförband skulle vara tillräckligt. Det är i samarbete med räddningstjänsten som man skall göra dessa insatser. Jag vill samtidigt precis som Sonja Fransson säga att det egentligen inte är frågan om att göra någonting av arbetsmarknadsskäl. Men det har redan gjorts nedskärningar av det militära försvaret, och de nedskärningar som kommer att ske framöver kommer att medföra en stor potential av unga människor som gärna skulle vilja utbilda sig för just humanitära tjänster. Om vi ser på siffrorna för antalet värnpliktiga i förhållande till befolkningens storlek kan vi se att storstadsregioner som Stockholm och Malmö är väl försedda. Stockholm utgör 23 % av befolkningen, och där finns 32 % av de värnpliktiga. Enligt de uppgifter jag har fått utgör befolkningen i Västra Götaland 13 % av Sveriges befolkning, och där finns 2 % av de värnpliktiga. Det finns alltså just i denna region - i t.ex. Boråsområdet, där idén har aktualiserats - extra många unga människor som skulle vilja göra en sådan insats. Sonja Fransson har redan talat lite grann om vilka förutsättningar som finns i Borås med färdiga anläggningar för träning, osv., så jag skall inte tala ytterligare om det. Jag har också fått reda på att EU i en resolution har gett medlemsstaterna i uppdrag att inventera vilka militärrelaterade resurser som kan ställas till EU:s och FN:s förfogande för att man skall kunna ha en miljöinsatsberedskap. Jag kan inte förstå annat än att Boråsprojektet skulle kunna delta i en sådan beredskap, i så fall. När det gäller de argument som försvarsministern anger i interpellationssvaret vad beträffar nuvarande lag vill jag säga att detta naturligtvis inte är något oöverkomligt. Mycket beror givetvis på vilken attityd som försvarsministern själv intar och på vad försvarsministern vill med det förslag som finns i den nu aktuella propositionen om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i fred. I en tid av omdaning är det viktigt att man tar tillfället i akt att se nya infallsvinklar. Det handlar om att lösa de problem som kanske är mycket värre i dag än tidigare i och med den tekniska utveckling som vi har haft och de hot som finns när det gäller kemikalieolyckor och alla möjliga andra katastrofer. Det vore bra om försvarsministern ville inta en lite mer öppen och positiv hållning. Och det vore bra om han ville studera och ta till sig det koncept för miljö och katastrofutbildning som miljöbrigaden i Borås har utarbetat. Om man behöver göra förändringar skall man naturligtvis göra det, men en försöksverksamhet skulle vara bra. Tack!

Fru talman! Försvarsministern tar upp vårt arbetssätt med räddningsledare. Jag tycker att det är ett utmärkt system. Det är inte det som jag vill ändra på. Försvarsministern säger också att vi gör detta i samarbete med militären. Det är på något sätt nyckeln i det hela. Som Stig Sandström pekar på blir det allt färre som kommer att göra sin militärtjänst. Jag håller med Stig Sandström om att det är viktigt att vi är många medborgare i landet som engagerar oss i detta med militärtjänsten. Det finns områden och regioner där de är få. Jag tror att ett sådant här arbete skulle kunna stimulera människor att känna att man i stället för att rasera ett land kan bygga upp ett land efter t.ex. ett krig. Och när man går in direkt efter ett krig tror jag att man behöver ha med både den militära kunskapen och den civila kunskapen. I det avseendet tror jag att vi kan göra en stor insats. Jag tror att vi kan vara ett föredöme för andra länder när det gäller hur man kan göra. Vi är ett föredöme på många andra sätt. Vi är ett neutralt land och ett land som efterfrågas när fred skall förhandlas fram. Varför kan inte Sverige också vara ett land som visar att man med militära resurser, räddningstjänstresurser, miljöexpertis och infrastrukturexpertis kan gå in i ett land, t.ex. i Kosovo i Jugoslavien, och bygga upp infrastrukturen? Det handlar om att göra det lämpligt för människor att bo där på ett snabbt och effektivt sätt men också med goda kunskaper. Det skulle vara väldigt positivt att få utbilda sig också i den här speciella tekniken. Det handlar alltså inte bara om ett destruktivt krig utan också om att bygga upp ett land. Om det blir allt färre som kommer att göra sin civiltjänst är frågan om det kommer att finnas resurser inför framtiden, så att man kan rycka ut i sådana här situationer. Dessutom finns ju inte riktigt den här utbildningen i dag. Hur skulle det se ut om en del i stället hade en bättre utbildning för att klara av detta?
Fru talman! Jag tror att vi kan dra många lärdomar av det som nu händer i Kosovo. En sak som jag tänkte på är detta med flygvapnen och deras effektivitet. Nu satsar vi enorma pengar på JAS. Ett enda JAS-plan motsvarar ungefär vad den här utbildningen, som skulle ge ca 5 000 ungdomar meningsfullt arbete, skulle kosta. En annan lärdom gäller det som försvarsministern tog upp, nämligen hur man skall skydda sig mot väpnade angrepp. Jag tror att det är viktigt att vi funderar över hur det ser ut framöver, vilken typ av angrepp det kan handla om. Ytterligare en lärdom gäller inre slitningar i ett samhälle. Vi ser nu effekterna av sådana på Balkan. Olika etniska grupper ställs mot varandra bara för att de inte förstår varandra. Man begriper inte hur andra resonerar. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt ur integreringssynpunkt att vi har kvar försvarsplikten. Den behöver kanske inte vara lika lång som den är nu; den skulle kanske kunna vara fyra fem månader för alla. Sedan kan man ju bygga på med specialistutbildningar. Jag tror inte heller att detta med lagstiftning är något större hinder. Det är nog mer frågan om vad man vill. I dag har vi ju sett exempel på att man går in och ändrar lagstiftningen på ett par dagar när det gäller utförsäljningen av bostadsbeståndet i Stockholm. Det är i och för sig en bra lagstiftning, men det här kan alltså gå väldigt snabbt. Det behöver inte vara något större hinder om man har viljan. Jag kan tänka mig att det också kan behöva finnas sociala brigader i framtiden. Man ser ju alla dessa flyktingströmmar. Det handlar inte bara om Balkan; det handlar om Afrika och om platser överallt. Det är ett nytt fenomen som har dykt upp. Jag ser hellre byggnadsbrigader eller hemvärnskompanier. Det kan finnas andra möjligheter, men jag tror att vi måste fundera och tänka om just när det gäller den här fastlåsningen i det militära försvaret.
Fru talman! Kjell Eldensjö nämner i sina inlägg Försvarsmaktens uppgift att stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred. Det är riktigt. I det underlag som nu arbetas fram i högkvarteret finns denna uppgift med på en checklista. Vad kan Försvarsmakten göra för samhället vid svåra påfrestningar i fred? Försvarsmakten genomför också en planering för insatser av sådant slag, t.ex. vid radioaktivt nedfall och översvämningar. När det gäller propositionens och regeringens inriktning vill jag dock understryka att denna uppgift inte skall vara dimensionerande för Försvarsmakten. Det dimensionerande gäller väpnat angrepp, möjligheterna att vara internationellt verksam och naturligtvis att hävda territoriet vid incidenter. När vi reducerar finanserna och anslagen till Försvarsmakten innebär det att vi för över resurser från Försvarsmaktens huvuduppgifter i vårt samhälle till andra samhällsändamål. Regeringen och Centerpartiet menar att de skall gå till den sociala sektorn, omvårdnadssektorn. Det är en genuin anpassning av samhällets inriktning som har sin grundval i det förbättrade säkerhetspolitiska läget i vår del av världen. Det betyder att Försvarsmakten inte kan ligga kvar på en utgiftsnivå som inte längre är motiverad. Försvarsmakten måste krympa sin reala resursanvändning och givetvis koncentrera sig på det som skall vara dimensionerande, nämligen omfattningen och inriktningen när det gäller stridskrafterna för att man skall kunna hantera ett väpnat angrepp, för att man skall kunna ha en anpassningsförmåga i den händelse utvecklingen skulle bli sämre i vår omvärld och för att man i ökad utsträckning skall kunna vara internationellt verksam. Om vi ser på de svenska insatserna i Bosnien - jag tänker även på Makedonien - finner vi att det har varit en kombination av militära och civila insatser. Jag vill minnas att de militära insatserna numera kostar ungefär 500 miljoner kronor per år. De humanitära insatserna och återuppbyggnadsinsatserna har legat på totalt flera miljarder sedan 1991. I verkligheten sker båda dessa insatser, men de sker i princip med Försvarsmakten på den militära sidan och Räddningsverket och humanitära organisationer på den civila, även om vi svenskar och skandinaver anser att en djup samverkan är önskvärd. Vi kan säkert komma längre i det avseendet. Min bedömning är att det nu gäller att med de resurser som Försvarsmakten skall ha, som ligger på en lägre anslagsnivå, prioritera de militära elementen. När det gäller detta har vi också ett önskemål om att Sverige, som inte är medlem i Nato men i EU, skall kunna verka i det här området med en militär övervakningsstyrka. Det är min förhoppning att den också skall kunna verka med civila och humanitära insatser och stödja sådana på samma sätt som man har gjort i Tack!
Fru talman! Försvarsministern har nu kommit in på kostnadssidan och talar om nedskärningar. Det har jag full förståelse för. Min diskussion rör sig mer på det principiella planet. Vad gör man i en omdaningstid med nedskärningar? Hur mycket behöver man satsa på annat när det gäller just försvaret och andra hot som finns? Just den här tiden, när det är nedskärningar, finns en del resurser, materiellt och mänskligt, som så att säga kan utnyttjas. Dessutom är en sådan här utbildning, jag vill bara nämna det kort, ganska billig jämfört med andra utbildningar. Det är lite grann svårt att förstå av svaret varför inte civilpliktiga skulle kunna ingå i en miljö och katastrofenhet. Jag kan nämna att jag själv en gång i tiden som vapenfri blev utbildad för att reparera högspänningslinjer. Det var en mycket bra utbildning. Det gick mycket bra. I dag finns det kanske andra hot som inte bara riktar sig mot högspänningslinjer. Därför menar jag att det är bra om man kan få folk som utbildar sig och är beredda att göra en insats när det gäller miljöhot och katastrofhot över huvud taget. Till slut vill jag bara poängtera att miljöbrigadkonceptet i Borås har rönt intresse i andra länder, i Ryssland, i Estland och tydligen även i EU, i Bryssel. Tydligen skall miljöbrigaden också vara med på konferensen i Ankara med Partnerskap för fred. Det är klart att det är tråkigt för dem att de inte röner samma intresse i Sverige som i en del andra länder. Jag tackar ändå för debatten.
Fru talman! Jag är också tacksam för att debatten har kommit till stånd. Jag anser att det är en mycket värdefull diskussion. Den har principiell bärighet i flera aspekter. Jag är därför tacksam för möjligheterna till debatt. Jag vill ändå säga att Försvarsmakten nu utformar nya förbandstyper. Överbefälhavaren kommer att lägga fram sådana förslag mycket snart. Jag tror att en förbandstyp som kommer att prioriteras är förband som skall kunna hantera både militära och civila uppgifter inom ramen för riskerna för nukleära, biologiska och kemiska vapeninsatser. Möjligtvis har risken tyvärr ökat för sannolikheten att man kan komma att använda sådana vapen. Det finns möjlighet att bygga om det svenska försvaret från det som det har varit inriktat på sedan 1940-talet till att kunna hantera moderna hot mot samhället. På den punkten finns ingen tvekan från min sida att se med mycket öppna och positiva ögon på förändringar i inriktningen av hur vi skall försvara Jag menar att man bör dra en gräns. Det gäller när Försvarsmakten skulle användas för sådant som vi skall sköta genom det civila samhället, där vi skall ha särskilda anslag, myndigheter och en normal lösning av samhällsproblem. Det gäller sociala frågor, det gäller miljöfrågor. Där anser jag att Försvarsmakten, trots sin kompetens, inte bör gå in. Tack, fru talman!

Herr talman! Ola Karlsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att ge medborgarna möjlighet att pröva om verksamheter i kommunala bolag följer kommunallagens krav och om jag avser vidta några andra åtgärder för att stärka medborgarnas möjlighet att laglighetspröva kommunal verksamhet. Ola Karlsson har vid flera tillfällen tidigare ställt samma fråga dels till den dåvarande inrikesministern Jörgen Andersson dels även till statsrådet Mona Sahlin. Vid dessa tillfällen har bl.a. lämnats en kortfattad redogörelse över kommunallagens regler om vad kommuner och landsting får göra. Där har även poängterats att en kommun kan välja mellan att driva sin verksamhet i förvaltningsform eller i annan form, t.ex. aktiebolag. Vidare har angivits att kommunala företag på samma sätt som kommunen är bundna av lokaliseringsprincipen och kravet på att den verksamhet som bedrivits är av allmänt intresse för kommunmedlemmarna. Till detta vill jag säga att det naturligtvis är viktigt att den kommunala verksamheten bedrivs på ett sätt som inte försvårar insyn och kontroll. I syfte att så långt som möjligt jämställa verksamhet som bedrivs i företagsform med sådan som bedrivs i förvaltningsform tillkom reglerna om handlingsoffentlighet i kommunala företag. Detsamma gäller de nya reglerna om samordnad revision, som jag strax återkommer till. Såsom Ola Karlsson helt riktigt påpekar omfattar inte kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning beslut av de kommunala företagen. Principiellt viktiga beslut som rör företagen skall dock underställas fullmäktiges prövning. Härigenom har det säkerställts att sådana frågor blir föremål för laglighetsprövning. 1996/97:KU12, där frågan senast behandlades av riksdagen, uttalades att ansvaret för att verksamhet i ett kommunalt bolag ligger inom ramen för den kommunala kompetensen primärt åvilar styrelsen och bolagsstämman. Utskottet menade att införandet av en möjlighet att laglighetspröva beslut av kommunala bolag strider mot de grundläggande villkoren för en verksamhet som bedrivs i bolagsform och angav att en sådan möjlighet inte borde införas. Regeringen har nyligen till riksdagen avlämnat propositionen 1998/99:66 En stärkt kommunal revision, där det bl.a. föreslås en samordnad revision. Det innebär att det skall vara ett personsamband mellan de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller landstinget och lekmannarevisorerna i de kommunala företagen. Vidare föreslås också att information på begäran skall kunna lämnas av en revisor eller en lekmannarevisor i ett kommunalt bolag där kommuner eller landsting har ett bestämmande inflytande till de förtroendevalda revisorerna i en kommun eller ett landsting. Bakgrunden till dessa förslag är det ansvar som kommunen eller landstinget har för all kommunal verksamhet, oavsett om den bedrivs i företagsform eller i förvaltningsform och att det ligger i kommunens eller landstingets intresse att kunna kontrollera och utvärdera verksamheten, oavsett driftsform. Riksdagen väntas behandla propositionen senare i maj.
Herr talman! Jag skall börja med att tacka för svaret och även konstatera att jag inte är alldeles förvånad. Det brukar vara så att när det uppkommer ett val mellan makt och inflytande för medborgare eller för politiker väljer socialdemokraterna nästan undantagslöst inflytande och makt för politiker framför inflytande för medborgarna. Som helt riktigt påpekades i svaret kan kommunpolitikerna välja hur man vill organisera sin verksamhet. Man kan välja att organisera den i förvaltningsform, som då ger medborgarna rätt att pröva om politikerna följer kommunallagen. Man ger medborgarna rätt att pröva om politikerna gör det de skall. Eller också kan politikerna välja att organisera verksamheten i bolagsform. Då är det politikerna själva som har rätt och möjlighet att pröva om deras egen verksamhet sköts enligt lagen. Vi ger politikerna makten och möjligheten att själva pröva om de gör rätt. Det förvånar mig inte att det inte är särskilt ofta som politikerna kommer fram till att de själva har fattat fel beslut. Då kan man fråga sig: Varför skall verksamhet som kostar 120-130 miljarder och som bedrivs enligt kommunallagens regler inte ge möjlighet för medborgarna att pröva om kommunallagens krav följs? Varför är det politikerna själva som där skall pröva om man följer regelverket? Med samma logik skulle man ju kunna ta bort laglighetsprövningen också för all kommunal verksamhet om man säger att politikerna själva skall pröva om bestämmelserna följs. Punkt. Varför gäller medborgarrätten att pröva detta bara 400 miljarder av de ungefär 520 miljarderna i den kommunala verksamhet? Man kan då säga som statsrådet gör i svaret, att kommunallagens principer gäller också för kommunala bolag. Ja visst gör den det, men vad hjälper det medborgarna i Skellefteå som tvingas slanta ut pengar till den kommunala korvfabriken Holmlunds Livs. 15 miljoner kronor slantas ut från det kommunala bolaget utan att medborgarna har möjlighet att säga: Stopp och belägg, detta ligger inte inom kommunallagens ram. Och medborgarna i Arvidsjaur möter Skellefteå kommuns kommunala bolags åkeriverksamhet som konkurrerar i ett annat län i en annan kommun, i Arvidsjaurs kommun. Varför skall inte medborgarna i Skellefteå ha rätt och möjlighet att gå till domstol och säga: Den här verksamheten tror inte jag följer kommunallagens krav som den skall göra. Varför är det politikerna själva som skall pröva om de gör rätt? Varför vägrar statsrådet att ge denna möjlighet till medborgarna? Det är klart att man kan hänvisa till bolagsformen och då konstatera att för statsrådet Lejon väger bolagsform och bolagsordning tyngre än medborgarrätt. Skall det verkligen vara så, statsrådet?
Herr talman! Nej, jag anser inte att medborgarrätt skall komma efter någonting annat, tvärtom. Men jag tror att Ola Karlsson och jag, om vi i dag tittar på de kommunala verksamheterna runt om i Sveriges avlånga land, kan konstatera att det även i moderat styrda kommuner finns en hel del kommunala bolag. Verkligheten är ju sådan. Visserligen tror jag att de flesta politiker är överens om att det är en fördel om större delen av de kommunala verksamheterna kan bedrivas i förvaltningsform. Men samtidigt är det också så att vi har erfarenhet av att det finns mycket goda skäl för att en del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Man kan överföra dessa resonemang till den statliga sektorn också om man vill. Och jag är beredd att säga att även i fråga om den så är det många gånger en fördel om man har så rena former som möjligt och undviker att blanda dem. Å andra sidan är verkligheten inte så enkel, utan även i den kommunala verksamheten eller i den statliga så finns det ibland mycket goda skäl för att bedriva verksamheten i bolagsform.

Det är de möjligheter som finns vid demokratiskt fattade beslut.

Det finns ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor som just nu behandlar enskilda klagomål. Ola Karlsson hänvisar till två olika kommuner, Skellefteå och Arvidsjaur, och tar upp några exempel som jag tyvärr inte har någon kännedom om. Därför kan jag inte bemöta just dessa två. Men enskilda klagomål om konkurrenssnedvridning tar detta råd hand om. Rådet, som har två år kvar av sin verksamhet, har också till uppgift att försöka nå en samsyn om de långsiktiga spelreglerna. Från Näringsdepartementets sida, under ledning av Mona Sahlin, leds överläggningar mellan Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet om konkurrensfrågor. Jag vill nog påstå att det inte överallt är helt idealiskt. Det är vi medvetna om. Men vi arbetar också med att uppnå de förbättringar som vi tror är nödvändiga. Jag nöjer mig med detta så länge.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att det finns alldeles för många kommunala bolag också i moderatstyrda kommuner. Poängen i det som jag säger är att jag tycker att vi struntar i om verksamheten drivs i bolagsform eller i förvaltningsform. Min fråga är: Varför skall inte medborgarna ges rätt att pröva att verksamheten bedrivs enligt kommunallagen? De har inte den rätten om politikerna väljer att organisera detta i bolagsform i stället för i förvaltningsform. Om man organiserar den kommunala verksamheten i en förvaltning har medborgarna rätt att gå till länsrätt och kammarrätt och andra instanser för att pröva att verksamheten håller sig inom kommunallagens gränser. Men politikerna kan välja bolagsformen, där medborgarna förnekas denna rätt. Vad är det för avgörande skillnad som gör att medborgarna inte skall ges denna rätt för den verksamhet som bedrivs i bolagsform?

I stället förordar statsrådet en ordning där samma politiker som bedriver denna verksamhet själva skall pröva om den är kompetensenlig. Varför väljer man politikermakt framför medborgarrätt? Det enda svaret jag får i interpellationssvaret är att det inte är förenligt med bolagsformen i ett aktiebolag att ha denna möjlighet till laglighetsprövning. Finns det något annat argument än att det är bolagsformen som gör att man inte kan ha en laglighetsprövning? I så fall blir ju svaret att medborgarrätten väger lättare och är svagare än bolagsordning och bolagsform för statsrådet. Varför kan vi inte ge medborgarna rätten att pröva om verksamheten följer gällande lag? Jag argumenterar inte för att vi skall ändra kommunallagen och införa några andra kompetensregler, utan jag argumenterar bara för att vi skall ge medborgarna möjlighet att dra de kommunala bolagen till rättslig prövning för att se att de följer gällande lag. Varför vill statsrådet förneka medborgarna den rätten? Sedan kan vi väl lämna det slöa arbetet i Konkurrensrådet därhän. Men varför är det så att man i den verksamhet som drivs i förvaltningsform har denna rätt men inte i den verksamhet som bedrivs i bolagsform? Varför?

Herr talman! Att följa lagen tror jag är en nyckelmening i det som Ola Karlsson talar om. Självfallet är det kommunfullmäktige och kommunstyrelse som har ett ansvar för att se till att den verksamhet som bedrivs inom kommunen sköts på det sätt som är förenligt med regelsystem och lagstiftning. Det kan man aldrig komma ifrån. Det gäller oavsett driftsform. En sak tror jag att Ola Karlsson gled över lite lätt i mitt svar, nämligen det faktum att de kommunala bolagen inte är helt undantagna från möjligheten till laglighetsprövning. De principiellt viktiga beslut som fattas i dessa företag skall underställas kommunfullmäktiges prövning. Därigenom blir de principiellt viktiga besluten även i dessa företag möjliga att utsättas för laglighetsprövning. Som något allmänt försök att svara på Ola Karlssons frågor vill jag hänvisa till att det faktiskt inte var så länge sedan konstitutionsutskottet här i riksdagen prövade just dessa frågor. Man ansåg att ansvaret för att verksamheten i ett kommunalt bolag ligger inom ramen för den kommunala kompetensen åvilar styrelsen och bolagsstämman. Man menade att införandet av en möjlighet att laglighetspröva besluten i de kommunala bolagen strider mot de grundläggande villkoren för verksamheter som bedrivs i bolagsform. Om vi om två år när Rådet för konkurrens på lika villkor har kunnat nå en samsyn om de långsiktiga spelreglerna för verksamheter i våra kommuner oavsett om de bedrivs i privat eller offentlig regi - det är oerhört viktigt att vi når en samsyn - står i ett annat läge än i dag finns det all anledning att fortsätta den här diskussionen och fundera över vilka ytterligare insatser kan göras från politiskt håll för att förbättra situationen. Jag håller med Ola Karlsson om att det finns en hel del runt om i Sverige i dag som inte alltid är på bästa sätt och där man kan fundera över om de kommunala verksamheterna kanske går utöver vad som egentligen borde äga rum. Vi har möjligheter genom Rådet för konkurrens på lika villkor att ta upp sådana fall till prövning i dag. Vad som är ännu viktigare är att det finns ett forum att se hur vi kan nå långsiktiga spelregler. Det är inte så enkelt. Vad som är rimligt att bedriva inom kommunal verksamhet kanske också skiftar från tid till annan. Jag är medveten om att det här inte är de underbart bästa och enklaste svaren, men det här är inte någon enkel fråga. Det finns inga enkla svar. Det finns behov av att i kommunal verksamhet även använda sig av bolagsformen. Där passar inte laglighetsprövningen så utomordentligt väl.
Herr talman! Jag kan då konstatera att det enda bärande skälet för statsrådet och den gamla KU majoriteten är att det inte passar bolagsformen att ge medborgarna rätt att pröva om den verksamhet som bedrivs med deras pengar som yttersta säkerhet följer kommunallagen, följer lagen. Självklart har statsrådet rätt att det är fullmäktige och kommunstyrelse i respektive kommun som har att se till att man följer gällande lag. Men sätter vi punkt där skulle konsekvensen också bli att vi skulle ta bort möjligheten att laglighetspröva all annan kommunal verksamhet, den som bedrivs i förvaltningsform. Vad är den bärande skillnaden, förutom bolagsformen? Vad är det bärande argumentet för att medborgarna inte skall ges möjlighet att pröva att deras politiker följer lagen när man väljer bolagsformen framför förvaltningsformen? Sedan kan man hänvisa till att de principiellt viktiga besluten skall upp till fullmäktige och att det därmed skulle ges en möjlighet till laglighetsprövning. Men beslutet om den kommunala korvfabriken och de 15 miljonerna där var aldrig uppe i kommunfullmäktige. Det kommunala långfärdsbussåkandet i Luleå har inte varit uppe i kommunfullmäktige. Nora Energis försäljning av energi till riksdagen har aldrig varit uppe till fullmäktige därför att de egna politikerna har ansett att det inte är ett principiellt viktigt beslut. Därmed faller medborgarnas möjlighet att granska politikerna och granska om politikerna följer lagen. Varför, statsrådet, skall inte medborgarna ha den rätten?

Herr talman! Ja, när verksamhet bedrivs i andra former inom den kommunala verksamheten har vi som medborgare alla möjligheter att ställa de ansvariga till svars för hur de sköter de kommunala verksamheterna genom val. Det tror jag är viktigt att komma ihåg.

Det är väl möjligt att det finns anledning att se hur man handskas med denna princip. Men jag utgår från att man gör det på rätt sätt. Jag tror att Ola Karlsson i grunden också har en stark tilltro till de verksamma i de kommunala företagen och förvaltningarna. Några av de exempel som Ola Karlsson nämnde skulle ändå inte falla inom ramen för det som Ola Karlsson önskar. En del verksamheter är helt undantagna från den här lagstiftningen, t.ex. ett elbolag som Ola Karlsson nämnde. Jag kommer inte att kunna komma med en väldigt fin avslutning på mitt svar, eftersom verkligheten inte är så enkel. Det är min beskrivning och uppfattning. Jag är medveten om att det finns saker att förbättra på det här området. Men jag vill hävda att vi arbetar på detta. Visar det sig att vi behöver ett kraftfullare verktyg än vad vi har i dag får vi väl skaffa oss det. Men för ögonblicket finns det ingen anledning att gå ifrån de beslut som tidigare fattats av riksdagen i denna fråga.

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat statsministern om han kan garantera att väsentliga statliga och kommunala samhällsfunktioner inte drabbas av allvarliga problem vid det kommande sekelskiftet, vilka åtgärder han är beredd att vidta för att konstaterade eftersläpningar i anpassningen av de offentliga datasystemen tas igen och vilka beredskapsåtgärder han vidtagit som huvudansvarig för att samhällets funktioner inte skall drabbas av någon form av kollaps. Interpellationen har överlämnats till mig. Ingen kan självfallet garantera att skiftet till år 2000 kommer att ske helt utan problem inom alla viktiga samhällsfunktioner. Vad jag däremot kan garantera är att regeringen arbetar intensivt för att den statliga verksamheten och viktiga samhällsfunktioner inte skall drabbas av några störningar på grund av brister i anpassningsarbetet. Regeringen kommer i nästa vecka att till riksdagen överlämna en ny lägesrapport om IT omställningen i samhället inför år 2000. I denna skrivelse kommer regeringen att redovisa sina bedömningar av läget inom olika samhällsfunktioner och vilka åtgärder som regeringen och myndigheterna vidtagit eller planerar med anledning av dessa bedömningar. En informationskampanj genomförs just nu av regeringens 2000-delegation. Syftet med kampanjen är att ge medborgarna information om hur 2000-omställningen kan påverka samhälle och vardag samt att visa på det arbete som görs i samhället för att övergången till år 2000 skall löpa utan störningar. Jag har i regeringen ett ansvar för övergripande frågor som rör IT-användningen i den statliga förvaltningen och följer därför noga myndigheternas arbete med att anpassa sina egna datasystem. Som Per-Richard Molén konstaterar hinner inte alla myndigheter bli klara till den 1 juni 1999 som regeringen har föreskrivit i den särskilda förordning som utfärdats om anpassningsarbetet. Alla departement går nu igenom läget inom sina myndigheter för att försäkra sig om att de klarar övergången utan störningar trots de förseningar som uppstått. Jag har också uppmanat mina kolleger i regeringen att själva ta upp frågan med cheferna för de myndigheter som är försenade. Av vad som hittills framgått räknar dock alla myndigheter med att bli klara före årsskiftet, även om tidsmarginalerna i vissa fall är små. Skälet till att regeringen satt den 1 juni som tidsgräns var att det skulle finnas en marginal för att kunna hantera oförutsedda problem. I planeringen inför årsskiftet ingår också att alla myndigheter skall gå igenom behovet av reservrutiner och bemanning för att hantera eventuella störningar. För att försäkra sig om att viktiga samhällsfunktioner inte skall drabbas av störningar uppdrog regeringen i juni förra året åt tillsyns och sektorsansvariga myndigheter att inom sina ansvarsområden noggrant följa anpassningsarbetet, analysera och bedöma eventuella risker för allvarliga störningar samt överväga och vid behov uppmärksamma ansvariga på nödvändiga åtgärder. Regeringen håller sig härigenom fortlöpande informerad om läget när det gäller centrala områden såsom el-, vatten och värmeförsörjning, telekommunikationer, transporter, betalningsförmedling och finansiella tjänster. Den senaste avrapporteringen från myndigheterna skedde den 1 mars. Myndigheternas rapporter visar att anpassningsarbetet ännu inte är helt slutfört inom någon samhällssektor. Inom viktiga områden som elförsörjning och telekommunikationer gör ansvariga myndigheter bedömningen att verksamheten kommer att fungera normalt i samband med skiftet till år 2000. I andra fall bedömer man att risk för störningar ännu inte kan uteslutas eller att anpassningsläget är oklart för någon speciell grupp av aktörer inom sektorn. 1 oktober. Men med hänsyn till den osäkerhet som fortfarande råder på en del områden har regeringen begärt nya lägesrapporter från vissa myndigheter redan vid halvårsskiftet. Ansvaret för omställningsarbetet inom många viktiga samhällsfunktioner ligger på kommuner och landsting. Detta har understrukits av statsministern i ett anförande vid Kommunförbundets kongress, där han framhöll vikten av att alla kommuner tar denna fråga på allvar och att ett politiskt ansvar kommer att utkrävas om något inträffar. Per-Richard Molén pekar på svårigheter att få uppgifter om läget i enskilda kommuner och landsting. Det är för mig självklart att kommuner och landsting på samma sätt som de statliga myndigheterna bör visa stor öppenhet i sin information om läget i omställningsarbetet. Jag vet också att information från de flesta kommunerna numera finns tillgänglig på Kommunförbundets hemsida på Internet. Regeringen följer arbetet inom sådan kommunal verksamhet som står under statlig tillsyn. När det gäller hälso och sjukvården har Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet fått ett utvidgat uppdrag att till den 30 juni göra en heltäckande undersökning av omställningsläget och eventuella risker för patientsäkerheten inom hälso och sjukvården genom en förfrågan till samtliga kommuner och landsting. Som jag redan sagt finns det ingen som kan ställa ut garantier för att inga som helst problem kommer att uppstå i samband med skiftet till år 2000. Det måste därför finnas en beredskap för att hantera eventuella störningar i viktiga samhällsfunktioner. Uppdrag att vidta erforderliga förberedelser inför eventuella störningar har getts till ansvariga myndigheter, bl.a. Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket och länsstyrelserna med bistånd av Överstyrelsen för civil beredskap. Länsstyrelserna har dessutom fått ett särskilt uppdrag att genomföra en samlad risk och konsekvensbedömning för länet. Beredskapen inom Regeringskansliet ses också över. Regeringen har beslutat att Regeringskansliet skall vidta förberedelser och genomföra en ledningsövning i syfte att förbättra beredskapen och förmågan att hantera eventuella störningar. En närmare redovisning av vilka beredskapsåtgärder som vidtagits och planeras kommer att lämnas i den skrivelse som riksdagen får i nästa vecka. Avslutningsvis vill jag citera ur statsministerns svar på ett brev han fått från några 2000-ansvariga vid företag och myndigheter: "Regeringen har klart deklarerat att Sverige skall klara omställningen till år 2000. Min och regeringens avsikt är att vi skall gå in i det nya årtusendet utan allvarliga problem. Ett intensivt arbete pågår för att undvika allvarliga störningar. Ett gott samarbete mellan samhällets olika sektorer och mellan privat och offentlig sektor är en förutsättning för att undvika allvarliga problem. Likaså är behovet av öppenhet om de insatser som görs och behovet av information viktiga faktorer.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Lejon för ett grundligt svar. Orsaken till att jag framställde interpellationen var att detta rör sig om väldigt viktiga frågor som på intet sätt bara får glida i väg. I dag är det 239 dagar kvar till årsskiftet. Det är en avancerad teknik som påverkar alla samhällssektorer. I nästan varje skrymsle och vrå hos enskilda människor finns den här tekniken som kan påverka oss, och detta vid en tidpunkt när klimatet i Sverige inte är speciellt gynnsamt. Problemet med millennieskiftet är ingenting som är hastigt påkommet, utan det är någonting som vi har känt till ända sedan början av 90-talet. Det är därför inte så förvånande att man från moderaterna, inte minst från Carl Bildt, var ute väldigt tidigt och ställde krav på en att det skulle utses IT-general. Carl Bildts krav var riktat mot statsminister Persson själv. Det borde vara han som tog hand om ledarskapet för denna för vårt samhälle så viktiga fråga, men så har det inte blivit. Jag har tittat i en lång rad av statsministerns tal. Ordet IT förekommer nästan aldrig. Det är inte så lätt för statsrådet Lejon att ta över i den här situationen. Tidigare var det Erik Åsbrink och sedan blev det Anders Sundström, men ingen av dem har gjort sig speciellt känd för att med kraft driva dessa frågor. Det svar som jag har fått ger ett intryck av ganska mycket lugn och tillförsikt. Men jag vet ungefär hur man hanterar sådana här frågor. Det är klart att regeringen inte vill något annat än att gå ut med lugnande besked. Men under ytan och även mellan raderna i svaret märker man att det finns en ganska stor oro. Detta är ett väldigt stort bekymmer. Ett av världens mest avancerade företag, Ericsson, har så stor respekt för dessa problem att man planerar att avställa en del produktionsenheter i samband med årsskiftet. I Storbritannien har regeringen på ett mycket kraftfullt sätt agerat och informerat, vilket står i en bjärt kontrast till det sätt på vilket arbetet bedrivs från regeringens sida. Styrelsen för psykologiskt försvar har gått ut med en enkät till allmänheten. Den visar att allmänheten inte är speciellt medveten om dessa problem. Jag har ställt frågan till mina riksdagskolleger vilken de tror har ansvaret för denna verksamhet och dessa problem i regeringen. Tyvärr är det ytterst få som har en aning om att ansvaret vilar på statsrådet Lejon. För två veckor sedan kunde vi notera att det fortfarande är 15 statliga myndigheter som inte kan garantera att de kommer att ha verksamhetskritiska system under kontroll den 1 juni 1999. Vi ser också rubriker som att landstingen mörkar 2000-problemen. Känner ändå inte statsrådet Lejon en väldigt stark oro inför problemen? Räcker det med den informationskampanj som nu uppenbarligen skall dras i gång?
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Per Richard Molén följer denna fråga och ställer interpellationer i denna mycket viktiga fråga. Vi får inte slappna av i vårt arbete med att anpassa de viktiga samhällssektorerna inför årsskiftet. Nej, jag är inte orolig. Däremot är det så att det finns några områden där det finns en hel del kvar att göra. Som Per-Richard Molén konstaterar är det 239 dagar kvar. Jag har en klocka, där varje dag tickar fram, för att inte glömma bort hur många dagar det är kvar. Fortfarande har vi marginaler för att bedriva anpassningsarbetet. Vad vi vet av erfarenhet är att den del av anpassningsarbetet som tar mest tid är själva testandet av systemen. Därför är det viktigt att vi har tidsmarginaler. Det är inte särskilt lyckligt att alltfler myndigheter nu rapporterar att de ligger senare i förhållande till sina tidsplaner än vad de hade trott för några månader sedan. Det är också därför som vi ökar pressen på dessa sektorsansvariga myndigheter och säger: Det räcker inte att ni lämnar en rapport den 1 oktober, utan nu får ni vackert komma in med ytterligare information. Ni får pressa ert eget arbete och tidigare än vad vi förut begärde komma in med information till oss. Detta har vi alltså gjort när det gäller de viktigaste samhällsfunktionerna där vi ser att man inte har nått tillräckligt långt med anpassningsarbetet. Än så länge finns det tid. Men det är klart att den måste användas på det absolut mest effektiva sättet, för snart kommer tidsmarginalerna inte att räcka till. Jag är inte orolig, men det finns mycket arbete att göra på en del samhällsområden. Vi vet på vilka områden som arbetet i praktiken är slutfört, att det inte finns några problem. Vi vet också på vilka områden som det finns mycket kvar att göra, och där har vi som sagt satt extra press på de ansvariga myndigheterna. Jag har tidigare sagt, och kan också säga det här i dag, att det tidigare har funnits vissa brister i samarbetet mellan olika delar av samhället. De här systemen kräver ju ett samarbete mellan organisationer, institutioner, stat, kommuner, landsting och privat sektor för att problemen skall lösas. Tidigare har det kanske funnits en del att önska i detta samarbete, men nu är det mycket bättre även på den fronten. Som sagt: Jag är inte orolig, men det finns en hel del kvar att göra.
Herr talman! Om jag skulle vara i statsrådet Lejons kläder, skulle jag vara orolig. När statsministern höll sitt tal vid Kommunförbundets kongress i Malmö, som man kunde ta del av via pressklipp, var han närmast hotfull. Om någonting händer, sade han, kommer vi att utkräva politiskt ansvar. Det är så dags att göra det. Ledarskapet borde ha utövats på ett annat sätt än att i elfte timmen börja komma med hot. Statskontoret, som har ansvaret för den statliga delen, har visat en tablå. Den visar att när det gäller fjärrvärme, vattenförsörjning, hälso och sjukvård är störningsriskerna inte på något sätt uteslutna. Vi har När det gäller fjärrvärme, vattenförsörjning, hälso och sjukvård lyser raderna rött, vilket innebär att de inte på något sätt kan ange en tidpunkt för när kontrollen skall vara klar. Också underlagen för bedömningen är lysande röda och skrämmande på dessa tre områden. Om det är någonting som är viktigt, så är det just fjärrvärme, vattenförsörjning, hälso och sjukvård. I Socialstyrelsens rapport kan noteras att man har skickat ut en förfrågan på vilken alla landsting inte svarar. De hyser inte på något sätt respekt för de krav som ställs från regeringens sida. Det visar sig att en betydande del av både sjukhus, primärvård och annan typ av vård inte kan garantera att el, vatten och fjärrvärmeförsörjningen kommer att fungera, på grund av att de inte kan få besked från de lokala distributörerna och leverantörerna. Detta är ju ingen överraskning, men det är ganska skrämmande. Man kan läsa vidare att det bara är 55 av 70 sjukhus som har svarat på enkäten. Det innebär att vart femte sjukhus över huvud taget inte vill lämna uppgifter om hur akutsjukvård och mycket annat skall fungera. Jag tycker att det är en skrämmande respektlöshet som på något sätt måste kunna härledas till gamla försyndelser från regeringens sida. När man sedan tittar vidare på hälso och sjukvården finner man att hälften av primärvårdsenheterna är osäkra på elförsörjningens funktion. Det står att fördelningen är ungefär likadan när det gäller funktionen uppvärmning. Det innebär att hälften av primärvårdsenheterna är osäkra på om uppvärmningen kommer att fungera. Problemen är lika bekymmersamma inom den kommunala sektorn, som ju svarar för väldigt mycket av vård och omsorg, inte minst om de gamla. Det visar sig att inventeringsarbetet knappt har satts i gång. Och vi har 239 dagar kvar! Är det ändå inte så att man från regeringens och statsrådet Lejons sida känner en ganska påtaglig oro för vad som kan komma?
Herr talman! Per-Richard Molén ger en korrekt beskrivning av de områden där man ännu så länge inte har tillräckligt underlag för sina bedömningar eller där man bedömer att det finns osäkerheter kvar och att störningsrisken är stor. Jag instämmer alltså i den bild som Per-Richard Molén ger av de områden där det finns mycket kvar att göra. Det rör kanske framför allt fjärrvärmen, där det är en hel del som de enskilda fastighetsägarna, fastighetsägareförbunden och kommunerna har att göra. Det gäller också hälsooch sjukvården och vattenförsörjningen. Men just i dessa samhällsfunktioner som är så väsentliga har vi från regeringens sida begärt in ytterligare informationsmaterial och satt extra press på de tillsynsansvariga myndigheterna. Energimyndigheten jobbar t.ex. med fjärrvärmen och det som handlar om reglerutrustningen, som finns i varje enskild fastighet runtom i detta land, och skall komma in med en rapport. Man går också ut med särskild information till fastighetsägarna. Nej, naturligtvis räcker det inte med den informationskampanj som nu bedrivs, långt därifrån. Framför allt handlar det om att gå igenom, testa och se till att kunna garantera att de enskilda IT-systemen, som man är beroende av i de här viktiga samhällsfunktionerna, verkligen blir 2000-säkrade. Och detta arbete pågår just nu. Jag vill bara säga några ord omkring det här som Per-Richard Molén återkommer till om behovet av en 2000-general och om hur vi har lagt upp arbetet från regeringens sida. Det är klart att man kan arbeta på olika sätt. Men oavsett om enskilda statsråd har ansvar för olika delar av verksamheten - jag för de statliga verksamheterna och Björn Rosengren för helheten omkring 2000-problematiken - eller om vi hade utsett en 2000-general, så kan det ändå aldrig frånta regeringen det samlade, övergripande ansvaret. Det har vi, och vi arbetar aktivt med det. Per-Richard Molén hänvisar till det ypperliga arbete som utförs i Storbritannien. De arbetar bra med det här, det håller jag med om. Men det är inget annat land som i dagsläget klarar av att göra en samlad bedömning av det slag som vi klarar av att göra i Sverige. Jag säger inte detta för att slå mig för bröstet på något sätt, men jag tror inte att det sätt som vi valt att arbeta med de här frågorna på behöver innebära någon försämring i resultaten. Det viktiga är ju inte att det finns en 2000-general utan att arbetet med kraft bedrivs framåt. En 2000-general hade kanske kunnat göra detta lika bra, men regeringen har det samlade ansvaret. Vi arbetar med det. Vi har valt en lite annan utformning. Att vi kan göra en samlad bedömning innebär inte att det inte finns anledning för oss att ytterligare gå på de samhällssektorer som vi i dag vet inte är klara och där det finns mycket kvar att göra. Jag försäkrar, Per Richard Molén, att vi sätter press på dem. Men jag håller med dig om beskrivningen av verkligheten. Det finns en hel del kvar att göra. Där är vi ense.
Herr talman! Jag kan konstatera att vi är mycket väl överens när det gäller insikten om problemen. Jag tror att man från regeringens sida ändå var lite tagen på sängen när den senaste rapporten kom. Landstingen och kommunerna har på något sätt levt som särskilda satelliter och inte ingått som en naturlig del i regeringens totala ansvar. Det har gjort att det har blivit en kompetenskonflikt mellan Socialstyrelsen å ena sidan och Landstingsförbundet å den andra. Det är en av anledningarna till att man kommer så sent i de här frågorna. Nu vet jag att det uppenbarligen i all hast har fattats ett beslut vid något av de senaste två regeringssammanträdena. Man har givit Socialstyrelsen ytterligare befogenheter att på något sätt gå in och pressa landstingen på ökade insatser. Det man är bekymrad för därutöver är just detta att man från regeringens sida inte har informerat allmänheten på det här sättet. Allmänheten innebär ju hela Sveriges fastighetsinnehav och alla företag. Företagen och fastigheterna är ju väldigt väl integrerade i hela samhällets verksamhet. Vi har anledning att fråga oss: Är fastighetsägare tillräckligt väl informerade om ifall de har teknik i sina fastigheter som har någon form av tidsbestämda buggar i de inbäddade systemen som på något sätt löses ut? Koncentrera er inte, vill jag avslutningsvis säga, bara på att titta på statliga myndigheter och på landsting och kommuner. Se till att allmänheten nu under de återstående 239 dagarna verkligen blir medvetna om det här problemet. Annars skulle jag inte vilja vara i regeringens kläder.
Herr talman! Det är alldeles riktigt. Det är därför vi nu också sätter i gång med den här informationskampanj från 2000-delegationens sida, alltså just för att behovet av information är stort. Nej, vi koncentrerar naturligtvis inte enbart våra insatser kring de statliga myndigheterna. Men det finns statliga myndigheter som har ett tillsynsansvar över t.ex. de enskilda fastigheterna, fjärrvärmesystemen och i förlängningen reglerutrustningen i varje enskild fastighet i det här landet.

Men vi vet vilka områden vi har kvar arbeta på. Där går vi in och kräver extra åtgärder. Regeringen arbetar intensivt med den här frågan. Det kan jag i alla fall försäkra Per-Richard

Fru talman! Lars Leijonborg har mot bakgrund av en omfattande genomgång av situationen på Balkan och de stora behoven av akuta insatser och långsiktigt stöd till återuppbyggnad frågat om regeringen är beredd att ompröva beslutet om begränsningsbeloppet för biståndsanslaget. Vi är i allt väsentligt överens om beskrivningen av läget, och jag skall inte nu gå in närmare på detta. Den direkta frågan refererar till en skrivelse från Låt mig för det första säga att det inte rör sig om en nedskärning av biståndet. Det är riktigt att Sida måste innehålla vissa planerade betalningar med anledning av utgiftsbegränsningen, men alla medel som inte kan utnyttjas i år förs över till nästa budgetår, vilket innebär att den totala biståndssumman blir densamma men med en annan fördelning i tiden. Även med utgiftsbegränsningen kommer vi att klara 0,7 %-målet under 1999 och biståndet kommer att öka framöver, från dagens nivå på 0,705 % till Sida har i en skrivelse givit förslag till regeringen på hur utbetalningar kan skjutas upp till nästa år. Detta förslag har diskuterats mellan regeringen och Sida, och ett beslut om de övergripande prioriteringarna fattades av regeringen den 12 maj. På grundval av detta kommer Sida att utarbeta detaljer för hur utgiftsbegränsningen skall hanteras. Sida och Utrikesdepartementet skall också nära samråda om prioriteringar löpande under 1999. De prioriteringar för utvecklingssamarbetet som angetts av regering och riksdag ligger fast. Flexibilitet skall finnas för stöd inom det humanitära området. För det humanitära biståndet beräknas över 1 miljard kronor, vilket kan jämföras med anslaget för 1999 på 790 miljoner kronor. Sida skall därför ha beredskap att göra kompletterande insatser om medelsutrymme finns, t.ex. med anledning av situationen på Balkan. Kroatien liksom projekt för långsiktigt utvecklingssamarbete i Albanien, Förbundsrepubliken Jugoslavien/Kosovo och Makedonien skall fortsatt beredas och genomföras när förutsättningar finns på plats. Beslutet om utgiftsbegränsning för biståndet är en del av regeringens övergripande politik för sanering av statsfinanserna. Regeringen kommer under året att göra en bedömning av de kort och långsiktiga konsekvenserna av utgiftsbegränsningen. Det står klart att den inte kan vara helt smärtfri, men pengarna försvinner inte. Vi kommer att kunna planera ökade insatser under åren framöver. När vi lagt budgetsaneringen bakom oss står vi på god grund.
Fru talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret. Jag har anklagat regeringen för dubbelspel på detta område liksom på det andra viktiga solidaritetsområde som statsrådet Schori svarar för, nämligen flyktingpolitiken. Jag har tyckt mig se en mediesolidaritet, en strålkastarsolidaritet. När kameralamporna är tända är regeringen tydlig och generös med löften. I vardagen skärs det ned. Regeringen talar med dubbla tungor, vilket gör det svårt att föra en saklig diskussion. Statsrådet säger att det inte rör sig om någon nedskärning av biståndet. Jag har begärt att få ut en del handlingar från Sida, för att belysa hur man där ser på situationen. Det är ju Sida som skall omsätta regeringens beslut i vardagen. Jag fick bl.a. en skrivelse från Latinamerikaavdelningen som är upprättad så sent som i går. Där används ett bildspråk hämtat från det egna verksamhetsområdet. Man skriver att det för att klara takbeloppet inte räcker med rakblad utan man måste ta till en stor machete. Därefter redogör man för en rad allvarliga nedskärningar av biståndet. Det vore hederligare och bättre för debatten om Pierre Schori kunde erkänna att förändringar i denna storleksordning självklart innebär mycket allvarliga konsekvenser för svenskt bistånd. Det är inte likgiltigt när i tiden något sker. Om en orkan har svept fram och gjort hundratusentals människor bostadslösa är det mycket bråttom. Insatser för att möta situationen efter orkanen Mitch nämns i skrivelsen från Sida, som alltså är sammanställd i går. Det gäller situationen i Nicaragua, som också drabbades av Mitch. Ett annat exempel på att det inte är likgiltigt när i tiden insatser görs är demokratibiståndet. I Guatemala skall man ha val i höst. Det är klart att det är avgörande att demokratibiståndet kommer före och i samband med valet, och inte efter valet. Likadant är det med Haiti. Regeringen har länge uppdragit åt Sida att vara redo för demokratiinsatser i landet. Där hoppas man också hålla val i höst. Om då regeringens stöd till valkampanj och valövervakning kommer efter den 1 januari är det för sent. Då har valet förhoppningsvis redan hållits. Så är det på punkt efter punkt. Jag tog i min interpellation särskilt upp situationen på Balkan. Pierre Schori har, när strålkastarna har varit tända, talat mycket bra om behovet av en Marshallplan. Men det framgår av svaret att det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet på Balkan också tillhör det som nu måste skjutas framåt. Jag noterade att statsrådet betonade ordet "skall" när han talade om insatser med anledning av situationen på Balkan. Men det som "skall" göras är att man skall fortsätta att studera frågan. Det ges inget besked om att Sida kan gå vidare med full kraft och verkligen genomföra återuppbyggnadsprogrammet. Till sist vill jag fråga statsrådet om han kan lova att de 3-4 miljarder som krävs för att biståndet skall återställas kommer i budgetpropositionen i höst.
Fru talman! Det löftet har givits av regeringen. Det finns ingen så stor dramatik som Lars Leijonborg försöker utmåla. Han talar om dubbelspel, strålkastare och sådant. Vad det handlar om är att vi har varit tvungna att skjuta över en del av utbetalningarna till nästa år, men pengarna finns kvar. En del av de planerade utbetalningarna får skjutas till nästa är. Det rör sig nu om några månader. Hur fel man kan ha när man spekulerar med god avsikt visar sig av de frågor som Lars Leijonborg ställer. Han säger att det inte blir några projekt för långsiktigt utvecklingsarbete i Albanien, Kosovo och Makedonien under 1999. Då svarar regeringen att frågan fortsatt skall beredas. Lars Leijonborg tror att det innebär att man skall bereda frågan utan att göra någonting. Tvärtom är detta en tydlig instruktion till Sida om att fortsätta beredningen av en fråga som man i sitt pressmeddelande aviserade att man inte skulle bereda. De får en instruktion om att göra detta. Det är inte så lätt att vara insatt i det. Det står också i Lars Leijonborgs fråga att Start Bosnia-programmet läggs ned. Det är också fel. Det står att återuppbyggnadsåtgärder i Bosnien och Kroatien inställs eller skjuts framåt. Det är också fel. Vi har gett instruktion till Sida om att fortsätta detta, därför att det finns pengar för detta. Vi avsätter 1 miljard kronor för humanitära insatser under 1999, vilket är mera än vad som hade anslagits för Sida, genom omdisponering. En del saker, vilka vi i detta läge på grund av t.ex. budgetsanering anser vara mindre angelägna och kan vänta, får skjutas på framtiden. När det gäller orkanen Mitch, fru talman, har vi just på grund av vår gedigna Centralamerikapolitik fått förtroendet att i nästa vecka vara värd för den stora konferensen för återuppbyggnad och omvandling av Centralamerika. Jag sade från början - i höstas - att Sverige genom en kraftsamling kommer att avsätta 200 miljoner dollar för detta. Även här kom det larmsignaler, också från Sida, om att det på grund av budgeten inte kommer att kunna gå. Det är fel. Det kommer att gå. Jag kommer nästa vecka att utlova att de löftena står kvar från svenska sida. Det går att göra omändringar. Det går att skjuta upp insatser. Nästa år finns alla pengarna kvar, plus nästa års anslag. Låt oss inte överdramatisera detta. Sverige är ett av de tre fyra länder som ligger i topp i världen.

Fru talman! Det är inte så lätt att vara insatt, sade Pierre Schori. Frågan är vem som är mest insatt och vem som talar mest klarspråk och sanning om vad som kommer att hända med det svenska biståndet. Det är inte så att man kan vifta undan tjänstemän på Sida som under ämbetsmannaansvar skriver om de konkreta konsekvenserna. Man kan inte heller vifta undan utrikesutskottet, som enhälligt - alltså inklusive Pierre Schoris egna partivänner, om jag får använda den beteckningen - skriver tre sidor om de avtalsbrott och om den ryckighet som denna nedskärning riskerar att leda till och är mycket bekymrat. Det finns en bakgrund som Pierre Schori inte låtsas om, nämligen att exakt samma sak hände förra året. Då sade man att man måste hålla inne med några hundra miljoner, men att det inte var någon fara därför att de skulle finnas att hämta efter årsskiftet. Nu har vi passerat årsskiftet, och nu håller man inne de pengarna och ytterligare ett par miljarder. Man säger att det inte är någon fara, därför att pengarna kommer att finnas efter årsskiftet. Jag har slagit upp i riksdagstrycket och funnit att budgeteringsmarginalen - alltså den som har krympt ihop så till den grad i år att man har fått lov att skära ned på biståndet - är ännu mindre nästa år. Pierre Schori svarar på min fråga att han kan lova att pengarna kommer att finnas. Det löftet har redan givits, säger han. Men Pierre Schori skall ju lämna regeringen. Det är lite grann av "Efter mig syndafloden". Jag har informerat mig om att man är djupt bekymrad i utrikesutskottet över om det verkligen är realistiskt att genomföra en så dramatisk höjning av biståndet som detta skulle kräva. Vi anser det absolut nödvändigt. De syften som svenskt bistånd finns för är oerhört angelägna. Situationen i världen är sådan att behoven är oerhört stora där Sverige gör insatser. Jag bekymrar mig lite om vad Pierre Schoris uttalanden och ageranden betyder för biståndsviljan. Pierre Schoris linje är att det inte betyder någonting att biståndsanslaget skärs ned med nästan tre miljarder. I Rapport sade han så här: "Som jag ser det är det mindre angelägna projekt". Då måste tittarna fråga sig om flera miljarder av svenskt bistånd går till mindre angelägna projekt. Så är det naturligtvis inte. Det är oerhört viktiga saker vi talar om här: att hjälpa nyblivna demokratier med deras första stapplande steg och att hjälpa människor i en oerhört svår situation. Det är klart att denna debatt får en speciell relief eftersom Pierre Schori är förstanamn på socialdemokraternas lista inför EU-valet. Europatanken handlar ju så mycket om solidaritet. Europeisk solidaritet kan vi bara förverkliga om medlemsstaterna är beredda att visa solidaritet t.ex. i biståndspolitiken och i flyktingpolitiken. Jag tycker att detta exempel på dramatisk nedskärning - det faktum att Latinamerikaavdelningen på Sida måste plocka fram en machete för att åstadkomma de nedskärningar som regeringen har beställt - visar att det är en osolidarisk politik som regeringen bedriver.
Fru talman! Jag vill återupprepa att det inte är fråga om någon nedskärning. Jag kan försäkra Lars Leijonborg att det inte skall bli några macheter. Det blir kanske inte ens ett rakblad - möjligtvis en liten nål. Det arbetspapper man utarbetar där och de konsekvenser man försöker dra tror jag är överdrivna, liksom de första larmsignalerna från Sida var. Regeringen har givit klara instruktioner. Vi står kvar vid våra stora humanitära åtaganden. Det är inget personligt löfte som jag ger som biståndsminister. Det var regeringen som tog detta beslut vid regeringssammanträdet i förrförra veckan. Försök nu inte att förändra debatten, Lars Leijonborg, och devalvera det mycket klara svar som har kommit. Jag har också här tydliggjort att Lars Leijonborg gjorde tre påståenden som var direkt felaktiga. Fru talman! Jag har redovisat ordentligt för vissa ledamöter, bl.a. ordförande Furubjelke, vad som är regeringens svar på utrikesutskottets skrivelse. Hon har förklarat att regeringen har svarat tillfredsställande genom ställningstagandet och instruktionen till Sida. Det gäller också ledamöterna från Miljöpartiet och Vänstern i utrikesutskottet - alltså en klar majoritet. Jag roade mig efter detta med att titta i skrivelsen från utrikesutskottet. Där står vad de olika partierna har för budgetar för det svenska biståndet framöver. Lars Leijonborg måste kunna prestera ett regeringsalternativ med sina kamrater i Moderaterna. Man kan ta budgetalternativet från Leijonborgs kamrater i Moderaterna och lägga till det mycket generösa alternativ som Folkpartiet självt har. Man kan ta ett slags median av detta - en medelväg om de två skulle mötas i ett eventuellt regeringsprogram. Då visar det sig att man kommer fram till nästan samma siffror som regeringen. Man hamnar något under. Då vill jag säga att det nog är säkrare att hålla sig till regeringsalternativet, som är fast och starkt och hållbart. Siffrorna kommer dessutom att stiga kraftigt nästa år. Vi går emot strömmen i Europa och höjer biståndet från år till år. Det är något som vi också kommer att verka för inom Europaunionen.
Fru talman! Vi höjer biståndsanslaget. Därefter utfärdar regeringen ett förbud för myndigheterna att utnyttja anslaget. Det svenska biståndet har inte ökat på sista tiden. Pierre Schori är den biståndsminister som har skurit ned det svenska biståndet mest av alla biståndsministrar. Pierre Schori nämner att det skall vara en givarkonferens, som man säger, i Stockholm i nästa vecka. Men så har det ju nu varit i världen ett antal år. Det hålls fina konferenser på fina hotell där ministrar håller fina tal. Men i verkligheten kommer sedan inte pengarna. Allt tyder på att Sverige nu har ställt in sig i kön av löftessvikare. Just nu håller tjänstemän vid Sida på att ringa runt till avtalspartner, frivilligorganisationer i Sverige och olika organ i mottagarländerna för att meddela dem att det vi har kommit överens om inte längre gäller, för vi har inte rätt att utbetala de pengar som vi har kommit överens om. Det är smärtsamt, tycker jag, som svensk att veta att i tider då behoven är så oerhört stora ägnar sig Sverige åt en sådan här nedskärningspolitik. Pierre Schori säger att löftet är givet. Ja, men ni har ju svikit löftena förut. Jag minns den debatt vi hade före valet där Pierre Schori anklagade mig och sade att om Moderaterna kommer med i regeringen sänks biståndet. Jag svarade: Nej, jag tror att det kommer att sänkas om Pierre Schori får fortsätta som biståndsminister. Och det var ju jag som hade rätt. Pierre Schori fick tyvärr fortsätta som biståndsminister, och nu har biståndet skurits ned på precis det sätt som jag fruktade. Det beklagar jag, fru talman.
Fru talman! Som ett av få länder i världen höjer nu Sverige biståndet år från år. Anledningen till att vi fick skära ned så kraftigt var ju att när vi kom till regeringsmakten fanns det ett gigantiskt underskott i statsfinanserna och en utlandsskuld som var enorm. Det var ett arv från Lars Leijonborgs kamrater i den borgerliga regeringen. Men jag tycker att det är lite futtigt att debattera det förgångna. Se på den inriktning och den vilja som vi har nu. Nu växer biståndet år från år. Det är ingen nedskärning. Vi skjuter fram det ett par månader, intill januari nästa år. Då kommer man att betala fullt ut för dessa åtaganden. Visst, vissa organisationer får planera om och lägga fram sin planering med några månader. Men i fråga om de stora, akuta, humanitära insatserna i Bosnien, i Kosovo, i Centralamerika och vad gäller fredsprocessen i Mellanöstern, som nu äntligen kan komma i gång igen, står Sverige som en av de största biståndsgivarna. Det lilla Sverige är fjärde största biståndsgivare till FN:s flyktingkommissarie, och likaså till internationella Röda korset. Vi är femte största bidragsgivare till Unicef, FN:s barnfond. Så stå inte här och måla oss i säck och aska. Räta i stället på ryggen och var glad och nöjd över vad Sverige kan göra för fred, frihet, demokrati och utveckling i världen. Vi har ingenting att skämmas för. Vi är tvungna att hålla på finanserna eftersom solidaritet i världen förutsätter soliditet i ekonomin här hemma. Det är den bästa vägen för att vi skall kunna hjälpa andra i världen och för att få en fredlig värld.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat utrikesministern vad regeringen är beredd att göra för att inom EU verka för förbättringar för fattiga länder, för att medverka i en skuldavskrivning samt för att snabbare uppnå enprocentsmålet för biståndet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Den första frågan är på vilket sätt regeringen är beredd att inom EU hårt driva frågan om förbättringar för fattiga länder och ha en särskild plan för detta när Sverige kommer att vara ordförandeland inom EU. Utgångspunkten för det svenska agerandet i EU på utvecklingssamarbetets område är de svenska biståndsmålen med det övergripande målet fattigdomsbekämpning. Det finns en stark grund i Maastrichfördraget för en tydlig fattigdomsinriktning i gemenskapens utvecklingssamarbete, och EU:s mål överensstämmer i hög grad med våra egna mål. Vikten av fattigdomsbekämpning i gemenskapens utvecklingssamarbete framhålls i den svenska strategin för EU:s utvecklingssamarbete från 1996, och Sverige agerar aktivt för genomförandet av denna på olika nivåer. Sverige var t.ex. aktivt i framtagandet av EU:s förhandlingsmandat för den konvention som skall ersätta den nuvarande Lomékonventionen som löper ut i februari år 2000. I mandatet uttrycks klart att fattigdomsbekämpningen skall stå i fokus i EU:s samarbete med de 71 s.k. AVS-länderna i Afrika, Sverige arbetar alltså kontinuerligt inom EU för att bekämpa fattigdom, och vi kommer att fortsätta att vara aktiva på detta område under det svenska ordförandeskapet. Den andra frågan handlar om de fattiga ländernas skuldsituation. Regeringen delar helt interpellantens bedömning att utlandsskulden är ett hinder för dessa länders utveckling och att radikala åtgärder krävs för att åstadkomma en hållbar lösning. Vi ser mycket positivt på Jubel 2000-kampanjen som riktat uppmärksamheten på detta problem och som fått ett så brett stöd för en fråga som inte handlar om att lindra akut nöd utan om långsiktig utveckling. Kampanjen har också varit mycket framgångsrik i den meningen att den har varit en av drivkrafterna bakom en rad nya initiativ som tagits, inte minst av världens rikaste länder inom G7-gruppen, för att lösa de fattigaste ländernas skuldproblem. För Sverige, som länge drivit denna fråga i internationella sammanhang och gått i bräschen för mer långtgående skuldlättnad, är detta välkommet. Vi förväntar oss att viktiga steg mot en hållbar lösning av de fattiga ländernas skuldproblem kommer att tas vid G7/G8-mötet i Köln i juni. Det är särskilt viktigt att de stora industriländerna, i likhet med Sverige och andra likasinnade givarländer, tar sitt ansvar för finansieringen av nödvändiga skuldlättnader. För att ytterligare bidra till en konstruktiv lösning, fru talman, planeras från svensk sida ett samlat utspel med förslag till åtgärder inför detta möte. Den tredje frågan är om regeringen avser att ompröva det nedprutade biståndet och snabbare uppnå den sedan länge utlovade biståndsnivån om 1 % av Svaret är, som tidigare, att det inte finns något beslut om nedprutning av biståndet. Vad det gäller är ett tak som lagts för utbetalningarna under 1999. Men alla medel som inte kan utnyttjas i år - jag säger det igen - förs över till nästa budgetår vilket innebär att den totala biståndssumman blir densamma. Även med budgettaket kommer vi att klara 0,7 %-målet under 1999 och sedan öka till 0,74 % år 2002.
Fru talman! Jag tackar för det svar som biståndsministern i utrikesministerns ställe ger mig. Min avsikt, fru talman, var inte bara att få en formell redogörelse uttryckt i diplomatiska termer, utan närmast att få ett besked om regeringen skulle kunna höja ambitionsnivån i engagemanget. Vi lever ju så tydligt i en värld som blöder. Många menar att den är på väg att förblöda. I sådana situationer krävs det mycket av akutinsatser, och då känns det återigen bekymmersamt, fru talman, att vi under den senaste tiden har fått se regeringen agera gentemot det egna biståndsorganet på ett sätt som gör att akutinsatser närmast blir förhindrade. Nu har biståndsministerns ganska nyss här i kammaren sagt att vi inte skall överdramatisera detta. Budskapet blir på något sätt: Var god dröj. Det är klart att om det vore något slags byråkratisk insats vi skulle göra här hemma kunde vi låta oss nöja, men det kan vi knappast göra i en situation där världsperspektivet ser ut som det gör. Jag tycker att det är att beklaga att vi över huvud taget för sådant här på tal, och att kortsiktiga besparingar belastar det som egentligen borde vara det mest angelägna för oss som välfärdsnation; stödet och engagemanget för de fattiga i världen. Nu säger biståndsministern att fattigdomsbekämpningen är en strategi från 1996 och att Sverige skall agera för att genomföra det här. Pierre Schori hänvisar till mandatet som uttrycker att fattigdomsbekämpning skall stå i fokus inom EU i samarbetet med de s.k. AVS-länderna. Den synpunkten följs av en mening om att Sverige arbetar kontinuerligt för att bekämpa fattigdomen. Jag kan faktiskt sätta ett frågetecken när det gäller den punkten eftersom det inte säger något om ambitionsnivån. Det skulle vara välgörande om statsrådet kunde förtydliga detta. Innebär det faktum att man arbetar kontinuerligt och aktivt att man också höjer ambitionen? Vi har från liberalt håll både i den här debatten och i våra motioner till riksdagen hävdat att insatserna måste öka. Vi säger också att det inte bara är fattigdomsmålet som är angeläget. Det här måste också ske i en demokratisk anda och atmosfär. Därför måste den dimensionen också in. För snart 40 år sedan gav Sverige ett högtidligt löfte i Förenta nationerna om att en hundradel av våra samlade inkomster skulle gå till världens fattiga. Bara två gånger under den här tiden har det här målet nåtts. I mer än 30 årsbudgetar har vi inte klarat att uppfylla detta löfte och nå detta mål. Det var bara vid 1982 och 1992 års riksdagsbeslut som det var möjligt. Jag skall inte göra så stor poäng av att det var då som Folkpartiet satt i regeringen och drev dessa frågor. Jag beklagar att inte biståndsminister Schori har kunnat få med sig sin regering, så att man åtminstone en gång under det långa regeringsinnehavet hade kunnat komma upp till den här nivån. Jag upprepar min fråga, fru talman, innan vi går vidare i debatten: Hur bedömer statsrådet möjligheten att höja ambitionsgraden och få upp den på en nivå som gör att vi inte längre behöver tala om en skammens gräns? Och vilka garantier är statsrådet beredd att här i kammaren meddela oss parlamentariker?
Fru talman! De enda garantier som en regering och även en riksdag kan ge ligger i att vi har en så pass god ekonomi att den står på en fast grund när vi skall avsätta vissa procent till biståndet, som vi har åtagit oss. Vi har icke någonsin gått under det av FN uppsatta målet om 0,7 %. Vi var tvungna att dra ned därför att vi hade ett arv - jag betonar det igen. Vi var tvungna att göra det för att rädda den svenska ekonomin. Det var sorgligt, och det drabbade inte bara biståndet utan alla sektorer i det svenska samhället. Alla har tyvärr fått vara med och betala för att sanera ekonomin. När vi nu står på en fastare grund har vi sagt att vi skall börja klättra upp igen och försöka närma oss enprocentsmålet. Det är det som vi gör nu. Socialdemokraterna gör detta, och vi har stöd av Folkpartiet. Men ni skulle aldrig ha fått det stödet om ni hade suttit i regeringen nu, med Moderaterna, som tvärtom dramatiskt vill skära ned biståndet. Låt oss därför hellre se oss som likasinnade än som att vi står på ömse sidor när det gäller ja eller nej till bistånd! Den garanti som man kan ge är att vi, om vi har soliditet i ekonomin här hemma, kan öka solidariteten både i Sverige och utomlands. Jag tror att det viktigaste vi kan göra i denna värld är att bekämpa fattigdomen, därför att den extrema fattigdomen är det främsta hotet mot både demokrati och fred i världen. Därför skall Sverige, trots allt, vara ganska stolt över att man tillhör den grupp av tre fyra länder i världen som överskrider FN:s mål. Efter dessa länder kommer ingenting, och ingenting. Medianen när det gäller de s.k. rika ländernas bistånd ligger på 0,2 %. Vi ger över 0,7 %, och det ökar successivt.

Fru talman! Jag delar biståndsministerns uppfattning att det är viktigt att nå längre när det gäller fattigdomsmålet. Men jag har sagt tidigare - och jag vill tillägga det en gång till - att det också är oerhört viktigt att ta med demokratimålet. Nu beklagar biståndsministern sig över det arv som man har fått. Det må så vara, men i det saneringsprogram som pågick under en annan regerings ledning fick vi ju inte mycket hjälp av vare sig Pierre Schori själv eller av hans partikamrater. Statsministern talar ju om den goda ekonomi som vi har. Därför tycker jag, fru talman, att det ekar lite ihåligt att man just då gör dessa hårda besparingar och prutar så kraftigt. Pierre Schori är bekymrad över att vi skulle göra sällskap med högerkrafter i denna kammare. Historien visar ju att det inte sällan är socialdemokrater som går armkrok åt det hållet. På den här punkten är jag inte särskilt orolig, eftersom vi, som jag sade, 1982 och 1992 var uppe på den nivå som vi för snart 40 år sedan lovade FN. Den ena gången var moderaterna med i regeringen, och den andra gången var det mittenregeringen med Folkpartiet och Centerpartiet som kom upp till den här nivån. I vår vårmotion med anledning av vårpropositionen har vi sagt att vi behöver en raskare utbyggnadstakt när det gäller biståndsnivån. Och när vi kommer fram till år 2002 har vi ett bud som är 2 miljarder högre. Därför var jag angelägen om att försöka få statsrådet att säga att man är beredd att lägga på ett kol extra. Fru talman! Jag vill kortfattat ta upp vad regeringen är beredd att göra för att medverka i den skuldavskrivning som kampanjen Jubel 2000 driver. Jag är tacksam över att statsrådet säger sig dela min uppfattning om att detta är angeläget och att vi tacksamt bör notera att det finns krafter också utanför den här kammaren som vill hjälpa till, så att fattiga länder får ett avlyft av de skulder som i praktiken är omöjliga att betala. Och på G8-mötet nere i Köln förväntar man ju sig att ca 20 miljoner människor har satt sina namn på upprop som vädjar till dessa rika länder, dit också Sverige hör. Jag tycker också att det är förhoppningsfullt att förbundskanslern Gerhard Schröder uttrycker sig så här i en brittisk tidning: 17 år efter den internationella skuldkrisens början 1982 är det fortfarande de fattigaste länderna och deras stora skuldbörda som är det största hindret för en hållbar ekonomisk utveckling. Jag hoppas, fru talman, att statsrådet Schori uppmuntrar den tyske förbundskanslern att omsätta den här deklarationen i praktisk handling. Vi har ju ett ansvar, eftersom vi hör till gruppen välsituerade länder. Jag är naturligtvis medveten om att det här inte är enkelt. En skuldavskrivning medför säkerligen en rad komplikationer, men det är också vår plikt att genom t.ex. FN och G8-gruppen hjälpa till. Det här är inte bara angeläget därför att det finns en humanitär aspekt. Det är också en fredsbefrämjande insats om vi kan få en ekonomisk utveckling i världen. Det är en stor obalans när det gäller villkoren för människor på detta klot. Just den stora skillnaden mellan våra ekonomiska och sociala villkor är en av orsakerna till att det är så oroligt i världen, och vår insats för en långsiktig fred måste också gå den här vägen. Fredsinsatser handlar inte bara om kulor och krut. Det handlar om väldigt mycket mer, och det skulle vara intressant om statsrådet kunde ge en tydlig deklaration om att man är beredd att, som jag sade, lägga på ett par extra kol när det gäller den ambitionen.
Fru talman! Jag uppskattar Elver Jonssons tonläge. Vi är förenade kring samma mål. När det gäller skuldavskrivningar och utgiftstak kommer detta att leda till att de pengar som vi höll inne för 1998 betalas ut i år på ett sådant sätt att Sverige kommer att bidra med 508 miljoner kronor till dessa internationella skuldavskrivningar, till de allra fattigaste länderna. Det är nästan 100 miljoner mer än vad Sida hade beräknat. Sverige gör sin insats också i detta avseende. Sverige tar sin del av det globala solidariska ansvaret också när det gäller skuldavskrivningar. Och vi kommer att lägga fram den här planen i Köln.
Fru talman! Till sist vill jag bara påminna om det som jag började debatten med, nämligen vad ämbetsverket Sida har tvingats till. Jag har en kort fråga som jag hoppas att jag får svar på: Var Sida ute i oträngt mål? Man får nästan det intrycket när statsrådet svarade mig och tidigare Lars Leijonborg. Jag tror också att vi skall se det här lite filosofiskt i den meningen att vi, när vi nu går in i ett nytt årtusende, behöver en värdigare grund för vår samlevnad i världen. Sverige har, som jag tidigare har sagt, en stor del i detta globala ansvar. Vi är inte bara lilla Sverige, som statsrådet uttryckte det nyss här i kammaren, utan vi är det Sverige som är så utomordentligt privilegierat. I och med att vi har undsluppit krig och vi har haft så goda omständigheter har vi ett större ansvar än de flesta länder. Därför behöver vi vara med för att få en bättre tingens ordning för människor som lever långt borta från våra villkor. Jag tror inte, fru talman, att vi kan rädda oss undan genom att säga: Vi har utgiftstak i Sverige. Det är synd, men det går inte att göra något här. Det vore att visa oss okänsliga. När vi inte vill gå genom taket, eller ordna det på annat sätt, är det många som faller igenom fattigdomens golv. Det är vad det handlar om. Det är tydliga kommunicerande kärl. Jag tror också att vi har en bred bas här i riksdagen som gör att det är ganska enkelt för regeringen att få riksdagens stöd i den här frågan. Folkpartiet driver frågorna, och det finns andra partier som är beredda att vara med. Därför har jag förhoppningen att regeringen skall ta till sig inte bara vad vi från oppositionen har sagt utan också vad engagerade rörelser utanför detta hus kräver. Det är inte bara på de stora högtidsmötena som solidariteten skall visas upp. Den måste finnas i praktisk handling.
Fru talman! Jag får återigen tillägga att Sverige hör till de få länder i världen som höjer biståndet från en redan mycket hög nivå. Det är bland de tre fyra högsta i världen. Efter det kommer ingenting, och därefter ingenting. Eftersom vi är besjälade av samma solidaritet vore det tacksamt att också notera Sveriges stora solidariska ansvarstagande. Vi kan vara oense om olika saker. Men en sak är vi inte oense om, även om det kan låta så. Det är att det var nödvändigt med ett utgiftstak. Det har alla partier varit med om. Det måste också falla ut på något sätt. Men det är för biståndets del bara fråga om att skjuta över ett antal miljarder till nästa år som fullt ut kan användas från den 1 januari.

Fru talman! Berit Jóhannesson har i en interpellation ställt frågan om jag som biståndsminister avser att vidta åtgärder för att öka det svenska biståndet till minlokalisering och minröjning i mindrabbade länder. Antipersonella minor fortsätter att skörda offer världen över - att lemlästa och döda. Dessa djupt inhumana vapen är ett allvarligt hot mot befolkningen i många länder, även långt efter att krig och konflikter har upphört. Minorna försvårar för flyktingar att återvända och hindrar också på andra sätt återgång till normalt liv och ekonomisk, social och politisk utveckling - minerat land, och land som tros vara minerat, kan inte användas. Det är en vilja att bistå minornas offer, att förebygga ytterligare skada och lidande och att främja fattigdomsbekämpning och utveckling som ligger bakom det omfattande svenska stödet till minornas offer, till minröjning och till medvetandekampanjer om minornas skadeverkningar. Sammanlagt har Sverige genom det humanitära biståndet bidragit med ca 420 miljoner kronor till dessa ändamål under 90 talet. Under förra året uppgick stödet till ca 133 miljoner kronor, som Berit Jóhannesson mycket riktigt påpekar. I sammanhanget vill jag nämna att det svenska stödet till Internationella rödakorskommittén, som i år uppgår till 212 miljoner kronor, också möjliggör viktiga insatser till minornas offer. Vid en internationell jämförelse är det svenska stödet betydande. Vägledande för det svenska stödet är att det skall gå till de värst drabbade länderna och att det skall bidra till att bygga upp den nationella kapaciteten för minröjning i mottagarlandet, något som är en nödvändighet för att trygga ett långsiktigt ansvarstagande. Det är glädjande att konstatera att konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor, truppminor, samt om deras förstöring, den s.k. Ottawakonventionen, trädde i kraft den 1 mars i år. Det första partsmötet under konventionen ägde rum i Maputo i Moçambique för en dryg vecka sedan. Sverige deltog aktivt i konferensen. Konventionen har på kort tid vunnit bred anslutning, och jag vill framhålla att de stater som tillträder konventionen, och som har möjlighet till det, skall tillhandahålla hjälp till minröjning samt hjälp till rehabilitering och social och ekonomisk återanpassning av minornas offer. Ett resultat av konventionen kommer således att bli ökat bistånd riktat till minröjning och minornas offer. Sverige kommer fortsatt att aktivt bidra och att verka för att övriga länder också lever upp till sina åtaganden. Minröjningsinsatser och stöd till minornas offer bör ingå som en naturlig del i återuppbyggnads och utvecklingsinsatser. Detta innebär vinster ur koordineringssynpunkt och borgar för kostnadseffektivitet. FN:s roll är mycket viktig i detta sammanhang. Sverige är berett att arbeta med FN i fält såväl som på policynivå. För att FN skall kunna inta en ledande roll på detta område är det angeläget att se till att de resurser som behövs ställs till FN:s förfogande. Sverige är berett att stödja UNMAS - som är FN:s minröjningsservice - som har att samordna och koordinera minfrågor inom FN-systemet. Berit Jóhannesson berör i interpellationen den verksamhet med anknytning till minor som pågår inom Sida och Statens räddningsverk. Låt mig avslutningsvis kort kommentera detta med att säga följande. Sida har ambitionen att utveckla tydligare riktlinjer för verksamheten när det gäller stöd till minröjning, minornas offer och medvetandekampanjer och anställde bl.a. för denna uppgift en särskild minsamordnare i april i år. Vidare kommer Sida att under året påbörja en utvärdering av tidigare och pågående insatser inom minområdet. Regeringen kommer med intresse att ta del av resultaten. Statens räddningsverk har nyligen inlett ett arbete som syftar till att öka den svenska kapaciteten för civil humanitär minröjning och har hos regeringen hemställt om att få disponera 10 miljoner kronor för detta ändamål inom ramen för redan tilldelade resurser. Regeringen ser stora värden i att Räddningsverket vidareutvecklar denna kapacitet och har därför i tilläggsbudget I föreslagit viss omdisposition av medel i enlighet med Räddningsverkets önskemål.

Fru talman! Jag vill tacka Pierre Schori för svaret på min interpellation. Biståndsministern och jag är helt överens om att minorna utgör ett mycket stort problem för befolkningen i de drabbade länderna. Att minorna kan ringas in och att minorna röjs är ofta en förutsättning för återuppbyggnad och återinflyttning i ett krigshärjat land. Det kräver ett långsiktigt arbete långt efter det att fredsavtalen är slutna och världens intresse för området har svalnat. Jag hoppas också att vi är överens om att stödet till minröjning, till information om minfara och till alla minoffer måste öka. Det gläder mig att en minsamordnare har anställts på Sida. Man har talat om det under en längre tid. Men hur långt har arbetet med policydokumentet kommit? Det har ju också utlovats ett sådant. Jag tror att det är mycket viktigt. Det är riktigt som Pierre Schori säger att Sveriges stöd är betydande i en internationell jämförelse. Sidas bistånd om 133 miljoner kronor under 1998 är bra. Men det är också värt att notera att Norges stöd till minröjning uppgår till ungefär 180 miljoner norska kronor per år. Vi är inte världsbäst på det här området. Jag tror att vi kan göra mycket mer än vad vi gör. Biståndsministern säger också att den internationella konventionen mot personminor kommer att leda till ökat bistånd till minröjning och minoffer. Det tror också jag. Men hur blir det här i Sverige? Vi hade Enligt uppgift kommer stödet under 1999 att minska. Det är väldigt olyckligt, eftersom det är samma år som konventionen träder i kraft. Hur är planerna för Sidas del de följande åren, Pierre Schori? Hur är budgeten då? Statens räddningsverk har beslutat att i samarbete med Försvarsmakten bygga upp en verksamhet för att lokalisera och röja minor. Räddningsverket har beslutat att beställa en prototyp av Biosensor Applications konstgjorda hundnos för att lokalisera minfälten.

Denna hemställan låg helt i linje med den analys som visade på minskat invasionshot och ökat behov av internationella insatser, också från Nu har regeringen föreslagit att Räddningsverket skall få förfoga över 5 av de 10 miljoner som man ville använda. Samtidigt sägs också att om behov finns av ytterligare åtgärder på detta område avser regeringen att återkomma. Vänsterpartiet har i en motion till VÅP:en föreslagit att Räddningsverket skall få lov att omfördela de 10 miljoner som de har begärt. Nu säger Pierre Schori att regeringen ser stora värden i Räddningsverkets arbete och att den kommer att fortsätta att verka för att Räddningsverket skall ges möjlighet att vidareutveckla den svenska kapaciteten för humanitär minröjning. Jag tolkar det så att Räddningsverket kommer att få sina efterfrågade pengar så att det kan utveckla detta. Är det rätt tolkat?
Fru talman! Det gläder mig att biståndsminister Pierre Schori och Miljöpartiet har samma positiva syn på vikten av ökat bidrag till internationell minröjning. Detta är ett akut problem som berör många miljoner människor runtom i världen. Det dödas tiotusentals människor varje år, och ytterligare tiotusentals människor sprängs och lemlästas för resten av livet på grund av de minor som finns utspridda. Det är ett akut humanitärt problem. I debatten för en liten stund sedan diskuterades just vad utgiftstaket skulle få för konsekvenser för svenskt stöd till återuppbyggnadsarbetet på Balkan. Jag tolkar statsrådets svar så att direktiven är att det skall fortgå och fullföljas enligt intentionerna och inte skjutas på framtiden och att de stora akuta humanitära insatserna inte berörs utan skall genomföras i år. Min första fråga till statsrådet är då: Kan biståndsministern slå fast att Sidas omplanering av sin budget nu inte får gå ut över det svenska stödet till minröjning och minornas offer? Det stödet uppgick förra året till 133 miljoner kronor. Min andra fråga handlar om den konstgjorda hundnosen som Örebroföretaget Biosensor Applications har tagit fram. Jag besökte företaget för några veckor sedan och fick en bra inblick i systemet. Enligt Räddningsverket kan det här projektet innebära den största tekniska landvinningen inom minröjningsområdet sedan andra världskriget. Det är ett mycket lovade projekt som kan få mycket stora och positiva konsekvenser och leda till ökade minröjningsinsatser. I februari 1998 föreslog den norska minkoordinatorn sina nordiska kolleger att den slutliga utvecklingen skulle samfinansieras av de nordiska länderna, men just då fanns det inte möjligheter eller pengar i Sverige. Därför rann det förslaget ut i sanden. Men nu har Räddningsverket beställt en prototyp av det här systemet och avser att genomföra tester under hösten. Det betyder att Sverige är med och delfinansierar utvecklingsarbetet. Då är min andra fråga till biståndsministern: Avser biståndsministern att ta något initiativ för att också Norge skall ställa upp och delfinansiera det här projektet i enlighet med sitt tidigare lämnade förslag?
Fru talman! När det gäller minröjning skulle jag också vilja lägga till att från allra första början av vårt medlemskap i EU har vi drivit frågan om att EU bättre borde samordna sin minröjningskapacitet. Sverige har tagit initiativ till detta inom EU. I dag har vi en mycket bättre samordning. Av EU-staternas sammanlagda insatser på det här området svarar Sverige för 13 % som går genom EU-fonderna. Det kan också läggas till den kapacitet som vi talar om. När det gäller minröjningen för nästa år och den planering som nu pågår vill jag säga att det är mycket möjligt att vi får vissa begränsningar under det här året beroende på utgiftstaket. Men det kommer i sin tur att kunna återhämtas med råge nästa år om man så vill, men det är inte säkert att man så vill. Det visar sig nu att den kampanj som vi har drivit gentemot andra länder att öka sitt stöd på detta område har gett resultat. Vi har alltså fått ett ökat bistånd från andra givare och ett ökat nationellt ansvarstagande i mottagarländerna. På Sida säger man att även om vi inte hade haft utgiftstaket skulle stödet till minröjning ha minskat under föregående år. Men situationen kan förändras, inte minst med tanke på läget på Balkan. Vi vet ju att många minor har lagts ut vid gränsen till Kosovo. Därför måste vi har beredskap att öka för den händelse att det behövs ett stort internationellt minröjningsprogram i samband med att flyktingarna får återvända.
Fru talman! Tack för svaret återigen. Jag blir lite nervös när jag hör att om andra länder skall öka skall vi ligga lågt. Jag tror att det är oerhört viktigt att Sverige går vidare. Om man skulle röja alla minor med den takt som är för närvarande skulle det enligt uppgift ta 110 år. Det behövs otroligt mycket resurser för att göra en ordentlig minröjning och se till att alla dessa länder får möjlighet till en fredlig utveckling så att man kan odla sin egen mat osv. Jag ser verkligen inte någon anledning att dra ned, utan jag anser att vi måste öka detta otroligt mycket för att det skall få effekter. Andra länder måste naturligtvis också hjälpa till. Det är väldigt bra att vi påpekar detta och driver på andra länder. Jag fick inte svar på frågan om de ytterligare 5 miljonerna till Räddningsverket. Kan jag tolka svaret från Pierre Schori så att om Räddningsverket nu kommer in med en ny ansökan och en ny propå om detta så får det faktiskt dessa 5 miljoner?
Fru talman! Jag fick svar på min första fråga, och det bekymrar och oroar mig djupt att utgiftstaket kan få konsekvenser för minröjningen och Sveriges minröjningsinsatser. Det gör i så fall att det som biståndsminister Pierre Schori sade för 20 minuter sedan inte stämmer. Han sade att utgiftstaket inte skulle få några konsekvenser för de akuta humanitära insatserna och de stora viktiga projekten. Nu 20 minuter senare säger Pierre Schori motsatsen, att det här kan få konsekvenser för minröjningen och minröjningsinsatserna. Det vore djupt tragiskt. Situationen är oerhört akut för många hundra miljoner människor i väldigt hårt drabbade länder. Det är inte heller så att det löser problemet om andra länder förmås öka sina insatser. Men nuvarande hastighet lär det ta över 1 000 år för att lösa det här problemet. Även om hastigheten tiodubblas är det över 100 år kvar. Tyvärr tror jag inte att omvärlden har satsat så mycket mer att vi kan räkna med en tiodubbling. Varje insats som varje enskilt land kan göra betyder oerhört mycket för många människor. Därför vore det djupt tragiskt om Pierre Schori gör ett undantag för minornas offer och för minröjningsinsatserna när han ger direktiv till Sida om att de stora humanitära projekten skall fullföljas i år och inte påverkas av utgiftstaket och därmed omplaneringen av Sidas budget.
Fru talman! Som jag sade i den förra debatten pågår det en fortlöpande dialog med Sida om hur vi skall fördela detta inom utgiftstaket och om uppskjutandet av utbetalningen till nästa år. Den uppgift som jag delgav här har jag fått från Sida med tanke på att andra länder har ökat sitt bistånd, och Sida hade också planerat för en viss neddragning. Sedan kan utgiftstaket också komma in i bilden. Men här finns ingenting färdigt ännu. En fortsatt diskussion är fullt möjlig. Jag tar intryck av det som har sagts här. Jag är inte kapabel att svara på frågan om hundnosen och den norska delfinansieringen. Men jag skulle vilja komma med en information som kan vara av intresse. I den aktuella EU-debatten efter Amsterdamfördraget talas det om att EU skall kunna leasa tjänster från VEU för vissa fredsinsatser, för att lindra nöd osv. Den första mission som har gjorts under Amsterdamfördraget är minröjning just i Kroatien. Sverige har blivit ledande nation när det gäller att genomföra denna minröjning, som nu kommer att inledas. Det kom igång den 1 maj, så där har vi en ny horisont inom VEU och EU.
Fru talman! Jag har inte fått något svar på frågan om ifall regeringen är beredd att ge de ytterligare 5 miljoner som Räddningsverket behöver, så jag vill upprepa den frågan. Sedan skulle jag vilja fråga: Är det Pierre Schoris uppfattning att om andra länder ökar sitt ansvarstagande när det gäller minröjning så kan Sverige ligga lågt med utvecklingen? Det skulle jag vilja fråga konkret. Är det Pierre Schoris uppfattning att så kan vara fallet?
Fru talman! Sverige ligger inte lågt. Vi är bland de största i det här avseendet per capita. Vi står för 13 % av hela EU:s minröjningskapacitet. Är det att ligga lågt? Vi ligger inte lågt. Frågan är hur vi skall disponera våra resurser när även andra länder nu äntligen kommer in och börjar ställa sig till förfogande. Jag tar intryck av vad ni säger. Det är en bra påminnelse. Minorna är ett av de största hindren för utveckling, förutom att de är en plåga i människors liv, så jag ser också detta som ett oerhört prioriterat område. När det gäller Räddningsverket säger vi att regeringen föreslår en omdisposition av de 5 miljonerna i enlighet med Räddningsverkets önskemål.

Han är skyldig att infinna sig. Statsrådet är välkommen att läsa upp svaret. Vi väntar inte på honom.
Fru talman! Sten Andersson har frågat vilka ändringar i asyllagstiftningen jag är beredd vidta mot bakgrund av uppgifter i medier om att i Sverige asylberättigade utlänningar, och kanske numera även svenska medborgare, deltar i krigshandlingar utomlands. Inledningsvis vill jag klarlägga att det i Sverige är straffbelagt att utan regeringens tillstånd här i riket värva folk till främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst genom brottet olovlig värvning . Det gäller även för den som handlar av ideella skäl, och det gäller även beträffande tjänst hos andra än främmande staters militära styrkor, exempelvis UCK. Vidare kan en soldat som begår brott mot krigets lagar, var detta än sker och vilken nationalitet han än har, i Sverige dömas för folkrättsbrott . Motsvarande torde gälla i andra EU-länder. Jag är emellertid förhindrad att uttala mig närmare om tolkningen av de nämnda bestämmelserna i förhållande till enskilda fall. Vad jag däremot känner till är att chefsåklagare Jan Danielsson vid Åklagarmyndigheten i Stockholm haft anledning att överväga om förundersökning skulle inledas i vissa fall. Han har funnit att det inte finns anledning att inleda förundersökning rörande brottet olovlig värvning. Några misstankar mot någon i Sverige i anledning av de påstådda bussresorna finns alltså inte för närvarande. När det gäller stöd från skattebetalare i Sverige, t.ex. socialbidrag, kan jag bara konstatera att det för utbetalning av socialbidrag förutsätts att personen vistas i den kommun där bidraget utbetalas. I övrigt kan anmärkas att även de personer som eventuellt återvänder till Kosovo sannolikt har betalat skatt i Det är viktigt, när man talar om dessa frågor, att ha i åtanke att de aktuella personerna kan ha beviljats uppehållstillstånd på flera grunder. Det kan t.ex. röra sig om anknytningsskäl, humanitära skäl eller om skyddsbehövande i övrigt. Oavsett på vilken grund en utlänning fått uppehållstillstånd gäller att Statens invandrarverk skall återkalla ett permanent uppehållstillstånd om verket får kännedom om att utlänningens bosättning i Sverige upphör för gott. Däremot har inte Invandrarverket någon skyldighet att efterforska om utlänningar med permanent uppehållstillstånd i Sverige bor kvar. Om utlänningen sedan reser tillbaka till Sverige kan han eller hon på nytt söka uppehållstillstånd. Enligt de riktlinjer som finns beviljas uppehållstillstånd oavsett längden av den tidigare vistelsen i Sverige om utlandsvistelsen varat i högst ett år. Andra riktlinjer finns beträffande längre utlandsvistelser. Avslutningsvis kan konstateras att Sverige inte har någon utresekontroll. Det är därmed mycket svårt att belägga om någon vistats utomlands i syfte att delta i stridigheter. Rörelsefrihet råder i vårt land, och det gäller även människor från Kosovo. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Sten Andersson - när hela världen bekymrar sig för situationen i Kosovo - i stället oroar sig för utbetalning av socialbidrag.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig om regeringen har för avsikt att inom ramen för det internationella biståndet eller på annat sätt bidra till arbetet för att hjälpa flyktingar med krisreaktioner till följd av upplevelser i samband med flykten från Kosovo. Det är riktigt som Barbro Westerholm säger att kunskapen i Sverige om hur man bäst kan hjälpa flyktingar som upplevt svåra psykiska trauman utvecklats under senare år. Inte minst har de 50 miljoner kronor som riksdagen tidigare anvisat för att stimulera insatser för förbättrad rehabilitering inom landet för människor som utsatts för tortyr, hållits i fångenskap i koncentrationsläger eller drabbats av visst annat massivt extremt övervåld medverkat till detta. Dessutom har Invandrarverket under ett flertal år lämnat projektmedel till landstingen för att stimulera utvecklingen av den psykiatriska vården för asylsökande och flyktingar. Kunskapsspridning har skett genom dokumentation och konferenser anordnade av bl.a. Statens institut för psykosocial miljömedicin, Kansliet för tortyr och traumaskadade, landstingen och Föreningen för hälsa och mänskliga rättigheter. Nätverk för att möta människor med behov av psykiatri samt av andra medicinska och psykosociala insatser har byggts i olika delar av Sverige. Inom många sjukvårdsområden har såväl landstingen som exempelvis Röda korset upprättat särskilda enheter för att ta emot asylsökande och flyktingar i behov av att bearbeta svåra trauman. erhåller akut vård och tandvård samt vård och tandvård som inte kan anstå. Därutöver lämnas viss annan vård, exempelvis mödra och förlossningsvård. Barn som inte fyllt arton år har rätt till hälso och sjukvård enligt samma principer som alla andra barn. I denna vård inbegrips även specialistvård av olika slag för dem som varit utsatta för svåra trauman. Staten lämnar ersättning till landstingen för denna vård. Barbro Westerholm tar upp den svåra psykosociala situation många flyktingar befinner sig i efter flera dagars flykt under fruktansvärda omständigheter. Vittnesuppgifterna är samstämmiga om de övergrepp många civila drabbats av. Utsattheten gäller särskilt kvinnor och barn, något jag själv kunnat konstatera under mina besök i Makedonien och Albanien. Sverige har snabbt bidragit med humanitära insatser till de drabbade i Kosovo. Vårt stöd har framför allt kanaliserats via de internationella organisationerna, där Sverige är en av de största bidragsgivarna. Vi har också givit omfattande bidrag till svenska enskilda organisationer. Sammanlagt uppgår de svenska humanitära insatserna direkt till Kosovo till drygt 80 I den svenska bedömningen av humanitärt stöd i anledning av konflikten i Kosovo har flera kriterier varit vägledande. Det har i första hand varit nödvändigt att kunna bidra med omedelbara och effektiva insatser för att ge de nödlidande tak över huvudet och mat för dagen. Samtidigt har ett långsiktigt perspektiv vägts in redan på ett tidigt stadium. I detta långsiktiga perspektiv är bl.a. den aspekt som Barbro Westerholm tar upp med stöd till flyktingars krishantering särskilt relevant. Jag ser krishantering som en integrerad del av organisationernas arbete på plats i flyktinglägren. Detta gäller såväl de FN-organ vi stödjer som Internationella Röda korset och enskilda organisationer. Jag kan här nämna några exempel: · Sverige har just beslutat om stöd till Världshälsoorganisationen på 8 miljoner kronor. I denna insats ingår stöd till lokala hälsostrukturer i Albanien och Makedonien som för närvarande arbetar mycket med flyktingars psykosociala hälsa. · Internationella Röda korset har ett hälsoprogram med stöd till flyktingar. ICRC har också omfattande verksamhet för familjeåterförening, något som vi ser som särskilt viktigt, och Sverige är en av ICRC:s största bidragsgivare. · Unicef har det samordnande ansvaret för barns psykosociala hälsa i Kosovokonflikten. Organisationen har utarbetat ett särskilt program i detta syfte. Sverige tillhör Unicefs tre största bidragsgivare. År 1998 bidrog vi med drygt 500 miljoner kronor till organisationen. · Svenska Rädda Barnen har ett särskilt avtal med Sida enligt vilket Rädda Barnen utan internationella kostnader kan ställas till internationella organisationers förfogande. En representant för Rädda Barnen har i detta syfte stått till förfogande för UNHCR under en tid i flyktinglägret Kukes i Albanien. Rädda Barnen arbetar ju särskilt med barns psykosociala hälsa. · Organisationen Kvinna till kvinna har arbetat med att återupprätta ett nätverk i Kosovo och i regionen för särskilt utsatta kvinnor. Jag vill avslutningsvis nämna att ett möte hölls av statssekreterare Gun-Britt Andersson den 11 maj för att diskutera vad Sverige kan göra för att bidra med kunskap och erfarenhet för att stödja kvinnor från Kosovo som utsatts för kränkande behandling. Vid detta möte deltog olika frivilligorganisationer, Sida och Statens invandrarverk. Som framgår av den redovisning jag lämnat bidrar och stöder Sverige på ett flertal områden - såväl här hemma som inom ramen för det internationella biståndet - arbetet med att hjälpa flyktingar från Kosovo att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Jag vill betona att regeringen även i fortsättningen kommer att ha särskild uppmärksamhet riktad på flyktingarnas psykosociala hälsa.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för en mycket utförlig och bra redovisning av situationen och av biståndet. Vi har nu en katastrof vars dimension vi har väldigt svårt att föreställa oss här hemma. Jag tror att det är bra att det också beskrivs vad det är i omgivningen som kan utlösa krisreaktioner. I det s.k. HMR bladet beskriver Forum för svensk förening för hälsa och mänskliga rättigheter fortlöpande vad som händer. Där kan man läsa att t.ex. en röd tröja på någon kan utlösa en krisreaktion, vrede och reaktioner som vi som lever ett stillsamt liv här i Sverige inte riktigt kan förstå. Även ett ljud kan framkalla minnen som ingen kunde föreställa sig. Bara knattret från en dator återkallade minnen av tortyr hos en person. I denna skrift, som jag råkar ha framför mig, återges hur en person som var fängslad dag ut och dag in bevittnade hur människor avrättades vid ett träd. Till slut var det hans tur att ställa sig vid detta träd med bindel för ögonen. När han hör skottet känner han hur något varmt rinner längs benen på honom. Han tror då att han är död. Det var han inte. Man hade skjutit i trädet, och han hade kissat på sig. Att bära den typen av minnen med sig resten av livet utan att få hjälp att bearbeta dem är några exempel på problemets omfattning. Jag vill komplettera med en fråga, trots att svaret är mycket uttömmande. Vi behöver hela tiden skaffa oss ny kunskap. Vilka är de bästa metoderna? Hur kan vi arbeta mest effektivt med tanke på att det rör sig om så väldigt många människor? Ingår det i detta bistånd att den svenska expertis som vi har kommer att ingå i projekt? Detta är ju projekt som man samarbetar med internationellt. Hur skall man bäst arbeta? Hur kan man följa upp resultaten? Vad kan man lära för framtiden? Detta är mina frågor till Pierre Schori.
Fru talman! Jag är tacksam för att röna uppskattning för det som Sverige gör. Vi gör så gott vi kan i detta avseende. Vi arbetar på två fronter. När jag åkte ned till Makedonien bjöd jag med en representant från organisationen Kvinna till kvinna för att på plats kunna utröna behovet och hur Sverige där skulle kunna hjälpa till på olika sätt. Kvinna till kvinna har nu etablerat sig i området och bidrar med sin erfarenhet, inte minst från Bosnienkriget. Det är ett sätt som man kan verka på. Det pågår alltså projekt där med Även här hemma har vi stort behov av att utveckla omhändertagandet och solidariteten med flyktingarna. Det har gjorts undersökningar av medicinska journaler under 90-talet som gäller asylsökandes somatiska hälsa. Det har visat sig att den i regel har varit ganska god. Omkring 75 % har varit friska. Men däremot har man underskattat den psykiska ohälsan ordentligt. Därför håller man nu vid den socialmedicinska avdelningen vid Göteborgs universitet på med ett uppdrag som regeringen har gett Socialstyrelsen att följa upp innehållet och omfattningen av den vård som landstingen åtagit sig att ge asylsökande, särskilt när det gäller den psykosociala sidan. Det uppdraget kommer inom kort att redovisas till UD, och då kommer vi att återkomma. Då får vi kanske en första bedömning av den sidan här hemma i Sverige. Vi måste alltså arbeta på båda fronterna, i området med de enskilda organisationerna, med Unicef, med UNHCR, osv. och själva här hemma inom hälsovården.
Fru talman! Jag tror också att det kan vara viktigt att de forskare som vi har t.ex. vid CTD på Karolinska sjukhuset, på Röda korset och vid institutet för psykosocial medicin har möjlighet att medverka i projekt lokalt. Det finns ju ingen möjlighet att ta emot alla i något enskilt land, utan jag tror att man får lära väldigt mycket av vad man kan ge för hjälp på plats och redan nu när man är i dessa förläggningar. Jag undrar om det finns några tankar på att involvera dessa andra institutioner? När regeringen kommer så långt som till att skriva den forskningspolitiska proposition som skall läggas fram nästa vår skulle det, som jag känner det, inte vara helt fel att också ta upp detta som ett särskilt insatsområde. Det är ju fråga om en tvärsektoriell forskning som kan vara svår att få till stånd för t.ex. ett enskilt forskningsråd. Jag tror att det måste till särskilda insatser för att få i gång denna typ av verksamhet.
Fru talman! Jag tror att det som Barbro Westerholm tar upp ligger i linje med det arbete som pågår. I det ligger också att den samlade kunskap som vi får in på detta område också sprids till olika personalkategorier. Men självfallet sker arbetet enligt de linjer som Barbro Westerholm antydde här. Huruvida detta skall tas in i forskningspropositionen eller inte får vi se. Men det tror jag är en god idé.
Fru talman! Kerstin-Maria Stalin har frågat mig om regeringen avser verka för att extra medel tillskjuts så att personalen vid BUP och PBU kan erbjuda flyktingbarnen från Kosovo terapeutisk hjälp. Jag vill börja med att redogöra för den ordning som kommer att gälla för hälso och sjukvård för flyktingarna från Kosovo. Som jag tidigare nämnt här i kammaren är landstingen ansvariga för att asylsökande m.fl. erhåller akut vård och tandvård samt vård och tandvård som inte kan anstå. Barn som inte fyllt 18 år har rätt till hälso och sjukvård enligt samma principer som alla andra barn vilka är bosatta i landet. För denna vård lämnar staten ersättning till landstingen, huvudsakligen i form av en schabloniserad ersättning per asylsökande vars storlek är åldersdifferentierad. Schablonersättningen skall i princip täcka all den vård som den enskilde normalt kan behöva. För vård som överstiger 50 000 kr för en vårdkontakt lämnar staten särskild ersättning. Fru talman! Med anledning av den stora flyktinginvandringen från f.d. Jugoslavien har Statens invandrarverk under flera år lämnat projektmedel till landstingen för att stimulera utvecklingen av bl.a. den barnpsykiatriska vården för asylsökande och flyktingar. Som jag tidigare nämnt har kunskapsspridning skett genom dokumentation och en mångfald av konferenser där olika vårdgivare som dagligen i sitt arbete möter såväl barn som vuxna asylsökande deltagit. Många PBU-mottagningar, barnpsykiatriska mottagningar och olika personalkategorier inom barnomsorg och skola har utvecklat goda metoder för att erbjuda dessa barn en terapeutisk hjälp. Behovet av psykoterapi och annan psykiatrisk vård till asylsökande och flyktingar har även uppmärksammats vid möte mellan Utrikesdepartementet och företrädare för olika vårdgivare. Mot bakgrund av vad jag här redovisat drar jag slutsatsen att landstingen har en beredskap att möta flyktingarna från Kosovo. Regeringen följer fortlöpande huruvida statens ersättningar täcker landstingens kostnader för den vård som ges till asylsökande m.fl. Av hittills genomförda uppföljningar har framkommit att den statliga ersättningen i form av schablonersättning till landstingen för sjukvård till asylsökande m.fl. täckt landstingens kostnader på ett nationellt plan. Jag kan i detta sammanhang också nämna att regeringen givit Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp innehållet och omfattningen av den vård som landstinget åtagit sig att ge till asylsökande m.fl. Särskild uppmärksamhet skall bl.a. ges till den vård som lämnats till barn som varit utsatta för tortyr och/eller trauma. I avvaktan på ytterligare resultat av dessa uppföljningar har jag för närvarande inte för avsikt att föreslå några ytterligare medel utöver den statliga ersättning som redan nu lämnas till landstingen för sjukvård till asylsökande m.fl.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag skulle också vilja tacka Barbro Westerholm, vars interpellation mera handlade om innehållet i fråga om den här krishjälpen; det är bra. Skälet till att jag skrev den här interpellationen var att Invandrarverket gått ut om att barn som kom hit från Kosovo skulle på landets barnpsykiatriska mottagningar få hjälp med att bearbeta sina svåra upplevelser. Jag blev då bekymrad därför att det är långa köer till både BUP och PBU - köer av tidigare flyktingbarn och köer av svenska barn. Jag funderar över hur man skall klara av detta. Statsrådet säger att man har utvecklat goda metoder för att erbjuda de här barnen teknisk hjälp. Det är jättebra men köerna funderar jag, som sagt, över. Vidare säger statsrådet, vilket är alldeles rätt, att barn som inte fyllt 18 år har rätt till hälso och sjukvård, precis som alla andra barn. Tyvärr har jag erfarit, och det har också Barnombudsmannen gjort, att för barn utan permanent uppehållstillstånd har en viss restriktiv praxis tillämpats när det gäller att sätta in mera långvariga behandlingar. Tidigare erfarenheter har ju visat att krig och konflikter ofta blir långvariga. En stor del av de barn som kommer till Sverige från krigsområden blir därför ofta kvar väldigt länge, ibland under resten av sin barndom. Jag kan alltså inte undgå att vara bekymrad. Barn som är över 18 år - det gäller i och för sig också svenska barn - får inte komma till barnpsyk, utan de är hänvisade till vuxenpsykiatriska kliniker som dock - det är min erfarenhet - inte har samma beredskap för att ta emot just unga vuxna. Flyktingsituationen i sig är en väldigt otrygg och osäker tillvaro. Många av de barn som i dagarna väntas till Sverige har dessutom ohyggligt svåra traumatiska upplevelser bakom sig. De har förlorat sina hem och gått igenom ett flertal uppbrott. Syskon och föräldrar kan ha dödats eller ha försvunnit. Därför är behovet av psykoterapi stort för flyktingbarnen. Även föräldrarna behöver hjälp. Precis som statsrådet påpekar, nämligen att det finns bra utvecklingsmetoder för barnpsyk, har skola och barnomsorg utvecklat metoder. Där finns vuxna personer som många gånger har stor erfarenhet när det gäller att möta flyktingar även i skolan. Men barn utan permanent uppehållstillstånd omfattas inte av rätten till förskola. Den rätten gäller endast för i Sverige folkbokförda barn. Även i fråga om utbildningen är det så att för den som inte har permanent uppehållstillstånd är utbildningen i viss mån begränsad. Man har inte samma timantal i skolan t.ex. Det här stämmer inte så bra överens med barnkonventionen - vare sig när det gäller artikel 2 eller när det gäller artikel 28. Det är alltså många bekymmer som jag pekar på i detta mitt anförande.
Fru talman! Den senare frågeställningen som Kerstin-Maria Stalin kom in på är förknippad med att det rör sig om just tillfälligt uppehållstillstånd i massflyktssituationer. Då råder inte riktigt exakt samma regler, exempelvis när det gäller utbildning och rätten till skola. Däremot bör man se till att ha en sådan typ av utbildning som underlättar för återvändandet. Vad hela omvärldens handlande går ut på är ju att man skall få rätt att återvända till Kosovo. Samtidigt anser jag att det är väldigt viktigt att vi med särskild uppmärksamhet följer särskilt barnen och dem som varit utsatta för olika trauman. Det är därför som regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp både innehållet och omfattningen av den vård som landstinget har åtagit sig att ge asylsökande m.fl. Vi räknar med att av de upp till 5 000 flyktingar som kan komma från Kosovo och få temporärt uppehållstillstånd är närmare 50 % barn under 18 år. Det finns alltså all anledning att följa det här med stor uppmärksamhet.
Fru talman! Tack för orden om att följa det här med stor uppmärksamhet! Jag kan dock inte hålla med statsrådet om slutsatsen att landstingen har beredskap att möta de kosovoalbanska flyktingarna/Kosovoflyktingarna. Jag tänker då på barnen. Min erfarenhet och min kunskap är att man på barnpsykiatriska kliniker går på knäna. Det är ett oerhört stort tryck och en väldigt stor belastning där. Kön är väldigt lång. Jag hoppas därför verkligen att detta följs upp och att man kontrollerar detta mycket noga. Det har gjorts uppföljningar, säger statsrådet. Men jag tycker att det är lite dåliga uppföljningar. Det är ju inte så bra som man tror. Statsrådet säger att schablonersättning till landstingen för sjukvård till asylsökande m.fl. är täckt men det räcker inte som det är i dag. Med så svåra upplevelser i bagaget som de här barnen har är det kontrainducerat, ja, faktiskt farligt, att inte ge hjälp omedelbart. Därmed bär man det här med sig. Känslomässigt, socialt och ekonomiskt är det olönsamt på lång sikt. Att avvakta ytterligare resultat är faktiskt grymt. Det är ett grymt experiment att resonera så. Redan nu vet vi ju hur illa det är att de här barnen måste stå i kö. En orolig boende i ett område dit Kosovoflyktingar skall komma sade i morse i radion: Hur skall de kunna klara sig här? De kommer inte att kunna sköta tiderna i tvättstugan. Det kommer bara att bli bråk. Med tanke på det håller jag verkligen med om att nätverk behövs. Jag blev glad över att höra om nätverken, som jag vet finns genom WHO och Röda korset. Men även staten måste föregå med mycket gott exempel. Jag ser alltså verkligen med tillförsikt fram emot att uppföljning sker varje dag, att man kontrollerar hur det verkligen står till i landstinget och hur det går. Tack!

Fru talman! Ragnwi Marcelind har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i tre avseenden: För det första för att invandrare som etablerat sig i Sverige skall få en rimlig chans till återförening med åldriga föräldrar som är kvar i hemlandet, även om ansökan görs senare än 10-12 månader efter det att barnen kommit hit. För det andra för att tolkningen av synnerliga skäl i lagtexten även skall innefatta att hänsyn tas till föräldrars och andra anhörigas ålder och hälsotillstånd. För det tredje för att beakta andra kulturers familjebegrepp. Sverige har en invandringspolitik som väl svarar mot internationella åtaganden och humanitetens krav. I många avseenden har vi gjort långtgående nationella åtaganden därutöver. Men eftersom det inte är möjligt att ha oreglerad, fri invandring måste gränser sättas. Avvägningar krävs när det gäller vilka som skall få invandra utöver de ganska vida kategorier människor som vi internationellt förpliktat oss att ge uppehållstillstånd. En sådan mer omfattande avvägning gjorde riksdagen senast när den i december 1996 beslutade om de ändringar av utlänningslagen som trädde i kraft den 1 januari 1997. För anhöriga utanför kärnfamiljen innebar detta mer begränsade möjligheter att invandra till Sverige. Det ligger i sakens natur att utlänningslagen liksom annan lagstiftning mer eller mindre kontinuerligt måste ses över. Utfallet av en lagändring kan t.ex. ha blivit annorlunda än det avsedda. Omvärlden kan ha förändrats. Uppfattningen om vilka intressen som är mest väsentliga att tillgodose kan ha skiftat. De resurser regering och riksdag är beredda att avsätta på området kan ha ökat eller minskat. 1997, nu tillämpats under drygt två år och att det därför bör göras en skyndsam utvärdering av lagstiftningen. Där borde uppmärksammas speciellt udda och ömmande fall, liksom även sista-länken-fall och andra speciella anknytningar. Riksdagen har därefter beslutat att ge regeringen detta till känna som sin mening. Fru talman! På Ragnwi Marcelinds frågor vill jag svara att jag har för avsikt att föreslå regeringen att låta se över utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring. De aspekter som Ragnwi Marcelind lyft fram kommer då att uppmärksammas. Men även möjligheten att t.ex. ställa krav på någon form av försörjningsbidrag för invandring i vissa situationer kan då bli aktuell.
Fru talman! Först ett tack till Pierre Schori för det positiva bemötandet av min interpellation. Jag kan försäkra att jag kommer att följa den här frågan framöver för att se hur regeringen kommer att förändra och åtgärda utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring. Jag är helt överens med statsrådet om att vi inte kan acceptera en helt fri invandring. Det har dock ingenting med den aktuella frågeställningen att göra. Det handlar i stället om huruvida det verkligen är rimligt att man ställer så höga krav på anknytningsinvandring som är fallet efter den 1 januari 1997. Vid den tidpunkt då barnen har flyttat till Sverige kanske föräldrarna själva är i yrkesverksam ålder och fortfarande har förmåga att ta hand om sig själva. Allteftersom åren går och situationen i hemlandet förändras har återföreningen med barnen i Sverige på nytt blivit aktuell. Men då har redan anknytningsregeln på 10-12 månader från lagändringen 1997 överskridits. Som Pierre Schori skriver i sitt svar innebär den nya utlänningslagen från 1997 begränsade möjligheter för anhöriga utanför kärnfamiljen att invandra till Sverige. Det är tämligen uppenbart att när man i dag i stället för orden särskilda skäl använder synnerliga skäl i sina bedömningskriterier är det så gott som omöjligt att få hit en anhörig. I väntan på en lagändring som tar större hänsyn till de gamla är det livsviktigt att regeringen kommer med sådana auktoritativa uttalanden som ger Sveriges invandrarverk och Utlänningsnämnden vägledning. Om regeringen förhåller sig passiv är det stor risk att vi varje vecka kommer att matas med nya fall liknande den 80-åriga iranska som utvisas trots att hon inte ens har en bostad att återvända till. Barnen, numera hemmahörande i Sverige, har bara en enda önskan, och det är att få ta hand om sin mamma. Det är positivt att regeringen skall se över tilllämpningen, men då det kan ta tid måste regeringen med hjälp av en förordning eller eljest se till att skyddet för anhöriga stärks. Gunnar Sommarin, Utlänningsnämnden, konstaterar att det inte finns mycket utrymme efter regeringens skärpning 1997. Han konstaterar att regeringens anvisningar lägger ribban högt och tillägger: Fallet i Motala är inte unikt. Pierre Schori skriver att han skall föreslå regeringen att se över utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring. Jag är tacksam över det, men då är mina frågor till statsrådet: Ministern skriver i sitt svar att all lagstiftning kontinuerligt måste ses över därför att utfallet av en lagändring kan ha blivit annorlunda än det avsedda. 1997 har blivit annorlunda än som var avsett? Är Schori beredd att gå tillbaka till de gamla reglerna, som gällde före 1997 och byggde på särskilda skäl? Är statsrådet beredd att redan nu, med hjälp av en förordning eller eljest, se till att skyddet för de äldre anhöriga stärks, så att vi slipper den situation som vi nu har i Motala? Vår utlänningsnämnd får faktiskt en mycket negativ uppmärksamhet såväl inom som utom landet. Det är inte bra för Sverige.
Fru talman! Jag tror att man skall se den insnävning som gjordes 1997 i ljuset av att Sverige hade en väldigt stor invandring från det första Balkankriget. Det var 70 000-80 000 människor som fick permanent uppehållstillstånd. Skulle vi ha haft kvar den gamla lagstiftningen skulle man kanske ha fått femdubbla antalet. Det var inte möjligt. Då skulle Sverige varit praktiskt taget unikt. Men det som är annorlunda nu är att flyktingströmmarna, om vi bortser från det temporära skydd som vi skall ge, har minskat. Då inträder också det som jag sade i mitt svar, att en ny situation har uppstått. Då kan man kanske kosta på sig att vara generösare. Jag skulle inte motsätta mig att den här översynen ger ett sådant resultat. Men låt den arbeta nu! Under tiden finns det alltid humanitära skäl som man kan åberopa om det föreligger sådana. Jag känner inte i detalj till det aktuella ärende som åberopas här. Men ett säger ett praxisfall har kommit upp på regeringens bord. Det var en rysk mamma i motsvarande ålder. Hon var mycket svårt sjuk och skulle haft väldiga problem om hon återvänt hem till Ryssland. Hon fick stanna av humanitära skäl. Låt oss se vad utredningen ger. Under tiden finns möjligheten att ta humanitära hänsyn.
Fru talman! Det aktuella fall som jag tog upp, Pierre Schori, tror jag inte att Pierre Schori har kunnat missa. Jag skulle kunna visa upp helsidor från gårdagens kvällstidningar där det är helt uppenbart. I dag har Utlänningsnämnden än en gång avvisat frågan och sagt att den här kvinnan är utvisad. För att humanitära skäl skall gälla skall man faktiskt vara väldigt sjuk, med ett allvarligt hälsotillstånd, inga vårdmöjligheter i hemlandet eller att det finns klara utsikter till att vården i Sverige skulle ge förbättringar. Då skulle man kunna få stanna. Då undrar jag: Vilka kriterier ligger i så fall i ordet förbättringar? Finns det någonting som skulle kunna göra en gammal orkeslös människa, demenssjuk m.m., bättre än att få trygghet och omsorg hos sina barn? I andra kulturer är det självskrivet att man har ett större ansvar för sina nära och kära på deras ålders höst. Vi har inte riktigt den traditionen här i Sverige. Men vi måste ändå ha förståelse för detta annorlunda tänkande, som egentligen är mycket fint, att man verkligen tar sig an sina gamla. Jag tror att det här är mycket viktigt. Om regeringen anser att det föreligger en risk för att vi skulle få fler anhöriginvandrare om vi släppte lite grann på den här regeln, skulle man kunna ha en årlig särskild kvot för just anhöriginvandring tills lagstiftningen har rättats till. Vi kan allesammans konstatera att regeln uppenbarligen har blivit för strikt för att människor skall kunna komma hit när de vill komma tillbaka till sina barn. Jag tror att Pierre Schori - likaväl som jag är efter den korta tid som jag har suttit här i riksdagen - är medveten om, att om den här lagstiftningen skall utredas, kommer det att ta väldigt lång tid anspråk. Som jag sade i mitt tidigare inlägg kommer Sveriges rykte att skadas när det ena ärendet efter det andra dyker upp. Se t.ex. på den 80-åriga kvinnan som i sitt hemland inte ens har en bostad! Hon kan inte resa sig och skulle, som läkaren säger, riskera döden om hon skickas tillbaka. Ändå utvisas hon. Jag tror att vi måste se med större humanitet på dessa frågor. Vi måste visa större förståelse för personer som har etablerat sig i Sverige och som kanske har byggt upp en verksamhet. De är skattebetalare och svenskar i ordets rätta bemärkelse. Vi måste visa dem respekt när de vill ta hit föräldrar som har blivit gamla och inte längre kan ta hand om sig.

Fru talman! Problemet, Pierre Schori, är ju, som Gunnar Sommarin sade i går i en av våra kvällstidningar, att fallet i Motala inte är unikt. Sedan jag ställde en fråga till Pierre Schori här i kammaren har brev och telefonsamtal regnat över mig från människor som lever under ungefär samma omständigheter. Det kan gälla personer som har bott i många år i Sverige och som skulle vilja ta hit sina föräldrar när dessa inte längre kan vara kvar i sitt yrke. Föräldrarna har kanske blivit mycket sjuka och behöver hjälp och stöd. De här svenskarna frågar mig: Skall vi flytta tillbaka till vårt hemland för att kunna ta hand om våra föräldrar när vi inte kan få hit dem? Lagstiftningen från 1997 behöver förändras. Förändringen av kravet på särskilda skäl till synnerliga skäl innebär nästan en omöjlighet. Det säger alla som arbetar med de här frågorna. Jag tror att det är angeläget, och jag är tacksam om Pierre Schori verkligen vill uppmärksamma det här. Jag ämnar komma tillbaka med frågor och interpellationer i ärendet tills vi ser en rejäl förändring. Jag tror att det blir bra för oss alla här i Sverige.

Fru talman! Beatrice Ask har frågat mig om dels på vilket sätt regeringen avser att fortsättningsvis stimulera och stödja arbetet för ökad jämställdhet i svensk politik, dels vilka initiativ regeringen är beredd att vidta för att möjliggöra en fortsatt utveckling av kvinnoorganisationerna. Frågorna föranleds av att regeringen nyligen har beslutat om fördelningen av statsbidrag till kvinnoorganisationer. När det gäller regeringens arbete med att stimulera och stödja arbetet för ökad jämställdhet i svensk politik pågår arbete inom alla politikområden för att nå målen för jämställdhetspolitiken. I detta sammanhang prioriteras metoder för att införliva ett jämställdhetsperspektiv inom alla samhällsområden, s.k. Jag skall ge några konkreta exempel. Arbetet med att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och de könsbundna utbildningsvalen, liksom insatser för att stimulera kvinnors företagande, fortsätter. Inom detta område är det särskilt viktigt att vidareutveckla lönestatistiken så att den kan ligga till grund för fördjupade analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män och därmed underlätta värderingen av olika arbeten. I samband med att jämställdhetslagen i vissa delar nu ses över kommer frågor som hänger samman med arbetsvärdering att aktualiseras. Arbetet med att motverka våld mot kvinnor och med att stödja och skydda utsatta kvinnor kommer även fortsättningsvis att prioriteras. En fortsatt satsning på utvecklings och förändringsarbete som syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män kommer att ske. Här vill jag särskilt nämna det målinriktade arbete som pågår när det gäller att öka andelen kvinnor i statliga styrelser och kommittéer och i EU-organ. Härutöver stöder regeringen externa projekt för att öka kvinnors inflytande i politiken. I detta sammanhang bör även nämnas den uppföljning av Kvinnomaktutredningen som sker i Regeringskansliet. När det gäller Beatrice Asks andra fråga, om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att möjliggöra en fortsatt utveckling av kvinnoorganisationerna, delar jag Beatrice Asks uppfattning att det finns en rad skäl att uppmuntra och stimulera fler till engagemang i samhällsarbetet. Bidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet infördes år 1982. Det övergripande målet för bidraget är att stärka kvinnors ställning i samhället i syfte att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Genom en ändring i förordningen om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet har en del av bidraget fått karaktären av projektbidrag till utveckling och förnyelse av verksamheten. Samtidigt medför övriga regler i förordningen att de traditionella kvinnoorganisationerna och de traditionella formerna för deras arbete gynnas. 15 kvinnoorganisationer har beviljats stöd för år 1999. Det är allt från politiska kvinnoförbund till organisationer för invandrarkvinnor och religiösa kvinnoförbund. Detta är organisationer som aktivt bedriver jämställdhetsarbete. För detta syfte har bidraget varit verkningsfullt. Som regelverket är utformat kan stöd endast ges till kvinnoorganisationer av viss storlek med spridning i stora delar av landet och dessutom med organisatorisk självständighet. De organisationer som interpellanten nämner som exempel på sökande som fått avslag på sina ansökningar uppfyller inte dessa krav. Jag tycker att detta är ett problem.

Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 1999.
Fru talman! Jag tackar också statsrådet Messing för ett mycket intressant svar. Det är intressant ur flera synpunkter. När fördelningen av medlen till kvinnoorganisationerna tillkännagavs förra året, kontaktade jag Inrikesdepartementet för att försöka förstå varför Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott inte inbjudits till att söka pengar. Svaret jag fick var att vi visst hade fått pengar, närmare bestämt 92 000 kr.
Fru talman! Är detta en ny syn på jämställdhetspolitiken? frågar ni mig. Nej, det är snarare en gammal syn. Det är därför jag har låtit starta en översyn av fördelningen av bidrag. Jag tror att de flesta kvinnor och män som är aktiva i politiken - det finns några undantag - upplever det som oerhört viktigt att det kommer in fler kvinnor på beslutande poster i politiken, men också i övriga delar av samhället. Men vi har fortfarande en bit kvar tills makten är jämnt fördelad mellan könen och olika etniska grupper som finns i vårt land.
Eftersom kvinnopolitiska utskottet inte sett röken av dessa pengar, insisterade jag på att vi inte hade fått några pengar. Jo, 92 000 kr hade gått till Svenska kvinnors vänsterförbund. Svenska kvinnors vänsterförbund är en fristående kvinnoorganisation som sedan länge arbetar för bl.a. fred. Det är en organisation som inte har någon anknytning till Vänsterpartiet. Jag berättade att Vänsterpartiet inte har eller har haft något kvinnoförbund utan att vi arbetar i en nätverksorganisation.
Vi kan var och en i de politiska partierna bedriva ett aktivt och målmedvetet arbete för att komma dithän, men vi kan också göra en del tillsammans mellan de politiska partierna. De regler som i dag styr fördelningen av bidrag till kvinnoorganisationer är omoderna, men de är inte otydliga. Den fördelning som har skett i år till kvinnoorganisationerna är absolut inte godtycklig. Det är fråga om strikt följda regler. Det står i villkoren att organisationerna skall ha minst 1 500 medlemmar för ett halvt stöd, minst 3 000 för ett helt stöd. Hälften av medlemmarna skall vara kvinnor.
Vi anser att det är bättre att integrera kvinnofrågorna i partipolitiken - eller som det i dag heter, att "mainstreama". Då fick beskedet att detta säkert var anledningen till att vi inte hade fått några pengar. När jag då lite försynt frågade hur det kunde komma sig att moderatkvinnorna kunnat utveckla sin organisation till att likna den Vänsterpartiets kvinnor har, svarade man att vårt kvinnopolitiska utskott skulle få söka pengar nästa år.
Det skall dessutom finnas lokalavdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner, och det skall vara en egen juridisk organisation. Det är tydliga regler och tydliga villkor för stöden. Det har varit en rättvis fördelning av de organisationer som har fått stödet i år. Egentligen skulle moderatkvinnorna inte ha fått pengarna förra året. Då gjordes ett undantag. Organisationen ansågs ny och modern, och man ville ge organisationen ett sista år. Det var en generös tolkning av dåvarande statsrådet till förmån för moderatkvinnorna.
Detta telefonsamtal har resulterat i att inte vare sig Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott, moderatkvinnorna eller Svenska kvinnors vänsterförbund har fått några som helst pengar för att bedriva sin verksamhet. I stället har regeringen belönat de partier som bedriver sin kvinnopolitiska verksamhet i traditionella former. Centerkvinnorna får 45 000 kr extra, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet får 55 000 kr extra och Socialdemokratiska kvinnoförbundet får ett påslag med 70 000 kr.
De regler som styr fördelningen av bidragen är omoderna, och jag tycker att man skall se över dem. Så länge reglerna finns, och innan det har kommit nya förslag på hur fördelningen skall se ut i fortsättningen, tänker jag följa de regler som riksdagen har ställt sig bakom. Jag utgår från att riksdagen inte har något emot det. Det finns olika sätt att öka jämställdheten. Jag tror t.ex. att det är oerhört viktigt att fler män kommer in i jämställdhetsdebatten.
Därutöver har statsrådet Messing belönat husmodersförbund, hemarbetandes organisationer och olika kyrkors kvinnor. Statsrådet säger i sitt svar till Beatrice Ask att det är av särskild stor betydelse att bidraget går till kvinnor som har störst behov av att organisera sina intressen.
Därför vore en spännande lösning att se om man skall släppa in andra organisationer än de traditionella kvinnoorganisationerna att söka stödet, så att också fler män blir aktiva i diskussionen att driva kvinnors frågor framåt. Reglerna om stödet till kvinnoorganisationerna är från 1982. Det har gjorts vissa förändringar under årens lopp för att få stödet mer projektinriktat än tidigare. Men det är självständiga organisationer som får stöd. Villkoren är strikt uppställda. Min uppfattning är att reglerna skall följas så länge reglerna finns.
Jag vet inte om fördelningen till de traditionella politiska kvinnoförbunden, husmodersorganisationer osv. skall ses som ett utslag av att det är av betydelse att just dessa kvinnor organiserar sig eller om det är en ny inriktning på socialdemokratisk kvinnopolitik.
Nu tycker jag att de är omoderna, och jag har därför satt i gång en översyn av reglerna. Inger Schörling är utredare, och hon skall lämna sitt förslag till mig senast den 31 december. Jag är övertygad om att vi genom att stötta nya former av organisationer, nya sätt att organisera sig via nätverk eller spontana grupper, också kan nå nya kvinnor och män, nya aktiva jämställdhetsarbetare, som de traditionella organisationerna i dag inte når.
Statsrådet säger också i sitt svar att vad gäller regeringens arbete med att stimulera och stödja arbetet för ökad jämställdhet i politiken prioriteras metoder för att införliva ett jämställdhetsperspektiv inom alla samhällsområden, s.k. mainstreaming. Mainstreaming innebär att kvinnofrågan skall in i alla politikområden. Detta är exakt det arbetssätt Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott har haft i alla år, och det är väl därför vi också lyckas så bra med vår kvinnopolitik.
Det är oerhört viktigt att jobba lite mer otraditionellt än tidigare.
Vår kvinnopolitik är förankrad i partiet, och när jag uttalar mig som ordförande för det kvinnopolitiska utskottet talar jag för hela partiet. Det är detta som kallas för fullödig mainstreaming. Även jag har några frågor till statsrådet. I avslaget till Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott står det att vi inte uppfyller villkoren enligt förordningen. På vilket sätt uppfyller inte vi villkoren? På vilket sätt uppfyllde Svenska kvinnors vänsterförbund villkoren förra året men inte i år?
Jag hoppas och utgår ifrån att de förslag som Inger Schörling kommer att presentera för mig och regeringen känns mera moderna och syftar till att verkligen skynda på det jämställdhetsarbete som pågår runt om i vårt samhälle och att det är förslag som vinner respekt i de organisationer som arbetar för jämställdhet, oavsett om det är kvinnoorganisationer, organisationer med män aktiva eller organisationer med både kvinnor och män.
Eftersom Beatrice Ask inte ställde denna fråga ställer jag den i stället: På vilket sätt uppfyllde moderatkvinnorna villkoren förra året men inte i år?
Jag ser fram emot översynen, men så länge de regler som nu finns gäller tänker jag följa dem. Fördelningen är absolut inte godtycklig utan strikt reglerad.

Fru talman! När nu regeringen har infört något slags bokstavstolkningar och varit så generös förra året får man tacka för den tolkningen. Det besked vi fick från departementet förra året var att man tyckte att det var viktigt att ge ett stöd till en organisation som utvecklades i den riktning som man tyckte var väldigt modernistisk och där man såg bra idéer. När vi nu kan visa att vi faktiskt också når resultat borde man i någon mening i alla fall inte bestraffas genom att bli av med pengarna totalt, vilket vi blev. Jag är visst exakt medveten om vilka regler som gäller. Här har regeringen legat på latsidan, eftersom man inte tagit itu med det här. Det är inget nytt problem. Det är väl bra att det görs någonting nu, men man kan fråga sig om det inte hade varit rimligt att göra en något annan tolkning är den som man nu har gjort. Nu innebär det naturligtvis att krafter som inte tycker att förändringarna är positiva säger: Vad var det vi sade? Det förhindrar och motarbetar ett förändringsarbete. Jag delar uppfattningen att det är intressant att se om män kan driva kvinnors frågor och ta ett större ansvar. Det är en av poängerna med de förändringar som vi har gjort. Jag har också här i riksdagen motionerat om att man kanske skulle lägga en del av de pengar som går till de politiska partiernas kvinnoarbete i partistödet. Tyvärr tyckte majoriteten att man, med hänvisning till att det skulle ske en översyn, inte skulle göra det omedelbart. Men jag tycker fortfarande att det också är en idé. Jag tror att det är väsentligt, om man vill öka jämställdheten, att det på alla politiska kanter finns ett ordentligt arbete för att engagera och rekrytera kvinnor och för att se saker ur ett kvinnoperspektiv. Och då blir det olyckligt med den balansförskjutning som man nu åstadkommer. En miljon kronor är väldigt mycket pengar. Ulrica Messing vet säkert hur det är att driva föreningsarbete. Det är klart att vårt parti ser till att vi har en budget för kvinnoverksamheten. Men när vi inte drar in något blir det väldigt snålt. Det kan vara trevligt om man står på den andra politiska kanten. Men min uppfattning är att det bästa sättet att öka aktiviteten och få fler kvinnor att engagera sig är att det finns aktivitet i alla politiska läger. Det är först då man får en debatt och en diskussion. Här hämmar regeringens beslut på ett sätt som jag tycker är allvarligt. Jag hoppas verkligen att regeringen inte väntar och funderar hur länge som helst på förändringarna utan faktiskt ser till att man, så snart man har ett vettigt förslag, kommer till riksdagen - eller var man nu lägger fram det - och genomför någonting så att vi kan få en modernisering. Kvinnoförbunden har under många år tappat medlemmar. Det är på tok för få som är engagerade. Här brinner det lite grann. Vi kommer att få höra, och kanske är det ibland rätt, att det inte finns några kvinnor att sätta in på olika poster. Ulrica Messing nämner statliga styrelser. Oftast är det inte ett vettigt argument att säga att det inte finns någon kompetent kvinna, för det finns många. Om vi inte ser till att vi får in nya kvinnor och hinner utbilda dem är risken att vi får ett glapp. Det tycker inte jag att vi har råd att kosta på oss, utan vi måste skynda på och få förändringar - ju snabbare, desto bättre.
Fru talman! Det var glädjande att höra att det inte var någon ny inriktning på socialdemokratisk jämställdhetspolitik. När jag såg vilka olika organisationer som hade fått pengar skulle det vara en lögn att påstå att jag inte blev orolig. Att reglerna inte är otydliga kan jag hålla med om. Den fråga jag ställde om moderatkvinnorna har jag fått svar på, men den fråga jag ställde om Svenska kvinnors vänsterförbund har jag inte fått något svar på. Jag vet inte vad som hänt i deras organisation som gör att de inte fått några pengar. Riksdagen har ställt sig bakom de här reglerna, men riksdagen har inte heller haft någonting att säga tidigare till vare sig Beatrice Ask eller mig när det gällt fördelningen förrän nu när de otydligheter som faktiskt finns i fördelningen visar sig. Det är riktigt att det är viktigt att andra organisationer än de traditionella kvinnoorganisationerna får pengar och att man också skall pröva männen. Det är just så att både moderatkvinnor och Vänsterpartiet nu har ett icke-traditionellt nätverksarbete när vi arbetar med kvinnofrågorna, vilket bl.a. innebär att det är mycket enklare för invandrade kvinnor att hos oss komma till tals, att vara med och ansluta sig till nätverken. Utredningen skall vara klar den 31 december. Jag hade tyckt att det hade varit snyggt att man hade låtit fördelningen ligga kvar så som den låg förra året. Jag hade t.o.m. kunnat acceptera att inte vi hade fått några pengar men att Svenska kvinnors vänsterförbund och moderatkvinnor hade fått ligga kvar på samma nivå, i stället för att ösa ut pengarna på dem som arbetar traditionellt. Sedan vågar jag inte andas om hur det ser ut med fördelningen i Jämställdhetsrådet för oss som har representanter där. Jag andas inte mer om det.
Fru talman! Jag delar Beatrice Asks uppfattning om att det är viktigt att skynda på. Jag kommer verkligen att göra det. Min övertygelse är att vi kan använda de pengar som vi har avsatt för att stötta jämställdhetsarbetet på ett mer effektivt sätt än i dag. Sedan tror jag inte att Ulla Hoffmann tycker att vi öser pengar över kvinnoorganisationer. Om man kan fördela dem lite annorlunda tror jag att vi skulle kunna satsa ännu mer pengar för att öka jämställdheten och se till att vi stöttar både unga kvinnor och ibland också unga män att våga och vilja ta på sig politiska uppdrag. Vi ser flera problem i de etablerade partierna. Vi behöver fortfarande få in fler kvinnor som är beredda att ta på sig uppdrag. Men vi måste också få in fler yngre människor som är beredda att arbeta politiskt. Då tror jag att, precis som Beatrice Ask sade, unga kvinnor och män självklart tycker olika i politiska frågor, precis som vi som står här i dag. Min ambition är att stötta möjligheterna för alla politiska organisationer och andra att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor utifrån den ideologi som de själva har, så att alltfler kan hitta en plats och ett forum där de kan arbeta vidare med jämställdhetsfrågorna. Vi behöver vara många som är aktiva i det arbetet. Då tror jag att vi kan använda de här pengarna på ett mer effektivt sätt än vad vi har gjort tidigare. Därför kommer jag att se till att vi skyndsamt går vidare med de förslag som utredaren presenterar för oss. Det är viktigt ändå att följa de regler som gäller. Jag delar uppfattningen att det här är ett gammalt system, som Ulla Hoffmann var inne på. Reglerna finns, och jag tycker att vi skall följa dem. Jag kan inte försvara varför man inte skulle göra det. Då skulle vi ha gett alla de organisationer som har sökt pengar och som fått avslag samma möjlighet att fördela pengar. Antingen har man inga regler alls, eller följer man de regler som finns. Jag har valt, även om jag tycker att de är traditionella och lite konservativa, att följa de regler som finns och säga nej till alla andra som inte uppfyller dem. När det gäller Svenska kvinnors vänsterförbund har jag inte papperen med mig. Men jag utgår från att de antingen hade för få aktiva inom olika landstingskommuner eller inte nådde upp till antalet. Jag kan återkomma med ett kompletterande svar på den frågan, eftersom jag inte har listan på alla avslag med mig. Jag utgår från att det var någonting sådant som gjorde det.

Förändringen är viktig.

Jag tycker att den funktionen är omodern. Jag tror att vi kan använda den mera så att vi får med oss nya människor i jämställdhetsarbetet, både kvinnor och män.